Fru talman! Sedan 1990 ger UNDP ut en årlig rapport, en s.k. Human Development Report. Den sjätte rapporten, som kom ut förra året, jämför kvinnors och mäns livsvillkor och makt var för sig. Rapporten ger en detaljerad bild av utvecklingen både i världen som helhet och i varje land för sig. UNDP-rapporten konstaterar att kvinnor inte i något samhälle har samma möjligheter som män. Rapportens jämställdhetsindex, GDI, är ett mått på kvinnors respektive mäns förväntade livslängd, deltagande i utbildning på olika nivåer och andel av förvärvsinkomsterna i ett land. Kvinnor utgör 70 % av världens fattiga och två tredjedelar av dem som inte kan läsa. I många länder har de fortfarande inte samma lagliga rättigheter som män. Diskrimineringen av kvinnor är i vissa länder en fråga om liv och död. Två miljoner flickor könsstympas varje år, och nästan en halv miljon kvinnor dör i samband med graviditet och förlossning. Kvinnor och barn utgör 80 % av världens 23 miljoner flyktingar. Kvinnor har längre arbetsdagar än män i praktiskt taget alla länder. I utvecklingsländerna får männen lön för tre fjärdedelar av sitt arbete, medan kvinnorna får lön för mindre än en fjärdedel av sina arbetstimmar. UNDP-rapporten redovisar tre grundläggande kriterier för en jämställd mänsklig utveckling: 1. Lika rättigheter för kvinnor och män måste läggas fast som en fundamental princip. Lagliga, ekonomiska, politiska eller kurlturella hinder för utövandet av lika rättigheter måste identifieras och undanröjas genom omfattande politiska reformer och starka stödåtgärder. 2. Kvinnor måste både aktivt delta i utvecklingen och få ta del av resultatet av detta arbete. Att investera i kvinnors kompetens och öka deras valmöjligheter är inte bara värdefullt i sig utan också säkraste sättet att bidra till ekonomisk tillväxt och allmän utveckling. 3. Även om den jämställda utvecklingsmodellen syftar till att vidga valmöjligheterna för både kvinnor och män skall den inte bestämma hur dessa val skall göras i olika kulturer och olika samhällen. Det viktiga är att samhället erbjuder kvinnor och män samma valmöjligheter. Så långt UNDP-rapporten. Den kan rekommenderas till läsning. Där finns mycket tänkvärt och bra tabeller att studera. Vi vet, fru talman, att samhället inte erbjuder kvinnor och män samma valmöjligheter i dag. Det ger bl.a. den utmärkta UNDP-rapporten klart besked om. Regeringens proposition 1995/96:UU18, Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete, föregicks av en utredning som riksdagsledamot Barbro Westerholm, Folkpartiet, hade ansvaret för. I SOU 1995:16, Jämställdhet ett mål i utvecklingssamarbetet, skriver Barbro Westerholm bl.a. följande: "På senare tid har insikten ökat om att kvinnor inte är en del av fattigdomsproblemet utan en del av lösningen, att fortsatt kvinnodiskriminering är ett hinder för ekonomisk utveckling. Att utesluta kvinnor ur utvecklingsprocessen är negativt, inte bara för kvinnorna själva utan för utvecklingen på alla nivåer, från hushållet till nationen." Kvinnornas roll i många utvecklingsprojekt kan inte överskattas. Ofta är deras medverkan en förutsättning för att biståndet skall få långsiktiga effekter och att frukterna av insatserna blir tillgängliga för dem som de var tänkta för. När läskunnighetsåret 1990 proklamerades gjorde man vissa undersökningar. Det visade sig där att kvinnorna diskriminerades väldigt mycket i utbildningen. Det har vi mycket siffror på. Man sade: Utbilda en kvinna, så utbildar du tio barn. Lär en kvinna läsa så lär du tio barn att läsa. Utbildning och en demokratisk utveckling är två fundamentala förutsättningar för att kvinnorna skall kunna bli mer delaktiga i utvecklingen och ges reella förutsättningar att påverka sin egen situation. Vad gäller utbildning så vet vi att flickorna får stå tillbaka för pojkarna. När man besöker skolor i utvecklingsländer, som vi har möjlighet att göra ibland, kan man lätt konstatera att ju högre upp i klasserna man kommer, desto färre flickor finns det i klassrummen. I de första klasserna är det någorlunda lika mellan pojkar och flickor, men högre upp blir eleverna totalt färre i varje klass på grund av drop outs, och framför allt är det flickorna som tvingas sluta. När resurserna är knappa satsar man på pojkarna, inte på flickorna. Förhållandena är desamma vare sig du besöker ett utvecklingsland i Afrika, i Latinamerika eller något land österut. Samtidigt är det ofta kvinnorna, mödrarna, som uträttar hårt praktiskt arbete för att skolor skall komma till. Det är kvinnorna som slår tegel, samlar gräs, hämtar vatten och arbetar på fältet. Men när det kommer till själva utbildningen är det pojkarna man satsar på. Det gäller därför att på olika sätt tydliggöra detta i biståndsarbetet. Det är också därför som Folkpartiet säger ja till ett sjätte biståndsmål, som just lyfter fram jämställdheten mellan kvinnor och män som ett mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Samtidigt finns det en risk, menar jag, att de sammanlagda målen, som nu går från fem till sex, kan bli alltför många. Risk uppstår för otydlighet. Denna otydlighet kan bidra till att göra biståndet mindre framgångsrikt. Undersökningar har pekat i den riktningen. Detta har också Barbro Westerholm lyft fram i sin utredning. I utredningen rekommenderas att en översyn av biståndsmålen kommer till stånd. Det finns många goda skäl för det. Biståndspolitiken får inte drunkna i diskussioner om organisationsformer och myndighetsstrukturer. Det är dags att prioritera analys och kvalitet i biståndet. Folkpartiet har följt upp dessa tankar i en motion, framlagd i samband med regeringens proposition. Där föreslår vi att en parlamentarisk utredning tillsätts med uppgift att göra en samlad översyn av målen för den svenska biståndspolitiken. Eftersom utskottsmajoriteten inte har velat tillstyrka detta förslag har jag reserverat mig till förmån för en sådan utredning. Tankarna kring en sådan utredning återfinns i reservation nr 2, som jag härmed yrkar bifall till. Jag skulle ytterligare bara vilja kommentera det som Bertil Persson tog upp. Det lät som om allting som skall göras på det här området redan är gjort. Visst har vi diskuterat mycket och lagt fram program och förslag kring kvinnor och bistånd. Men jag tror ändå att det är viktigt att vi tydliggör och poängterar detta genom ett ytterligare biståndsmål. Även om det har varit så i decennier, som Bertil Persson säger, har resultaten ändå uteblivit. Jag tror att en signal från oss om ett ytterligare biståndsmål, som just pekar på jämställdhet och kvinnans roll, är viktigt. Vi föreslår, som jag har sagt, en utredning. Vi vill också lyfta fram demokratins ställning. Att vi satsar på att fördjupa demokratin är också någonting som jämställdheten och kvinnorna har glädje av. Det är också riktigt, som Bertil Persson säger, att demokratin växer och att vi får fler länder som blir demokratiska. Men det finns också varningssignaler om att det kan komma grus i maskineriet även när det första och eventuellt andra valet har ägt rum. Demokratimålet måste vi hålla högt. Det institut som finns i Stockholm och som arbetar med demokratifrågorna, IDEA, kommer säkert att göra ett bra arbete. Fru talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 2, och för övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Regeringen har i sin proposition 1995/96:153, Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete, föreslagit ett nytt biståndsmål. Man vill till de fem tidigare lägga ett sjätte - jämställdhet mellan kvinnor och män i mottagarländerna. Regeringen redovisar också sina bedömningar vad avser riktlinjer, former och resurser för genomförandet av det nya biståndsmålet. Låt mig börja med att yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 18 och avslag på reservationerna. Fru talman! Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett mål i sig. Det är inte bara ett medel för att uppnå ekonomisk tillväxt eller andra mål för samhällets utveckling. Jämställdhet är ett övergripande mål för samhällsutvecklingen i Sverige och bör därför vara ett uttryckligt mål även för det svenska biståndet. Om vi anser att det är självklart att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället bör det klart framgå att det svenska biståndet skall bidra till en utveckling som ger kvinnor och män i samarbetsländerna samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ett sjätte biståndsmål är en tydlig politisk signal som visar vilken vikt Sverige som bidragsgivare lägger vid att kvinnor och män får samma möjligheter att delta i och dra nytta av samhällsutvecklingen. De allra fattigaste på denna vår jord är kvinnor. Av de 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är 70 % kvinnor. I de flesta samhällen bär kvinnor ett stort ansvar för sig och sin familj, men det är nästan alltid männen som har makten. Vi vet av erfarenhet att biståndsinsatser riktade till kvinnor ger utdelning i form av ökad välfärd också för barn och gamla. Vägen till demokrati och utveckling i ett samhälle måste gå via kvinnans frigörelse. Sverige vill fortsätta att vara banbrytande internationellt när det gäller att uppmärksamma kvinnors roll i utvecklingen. Fru talman! Erfarenheter från andra länder, där jämställdhet fastställts som ett särskilt biståndsmål, visar att den fungerar som en politisk markering både i den egna offentliga förvaltningen och gentemot samarbetsländer, enskilda organisationer och andra givarländer. 1988 beslutade riksdagen att lägga till ett femte biståndsmål till de tidigare fyra - framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön. Det råder väl knappast någon tvekan om att miljömålet bidragit till att lyfta fram miljöfrågorna inom biståndet och att öka medvetandet om att insatser som stöds med svenskt bistånd måste ta hänsyn till miljön. Låt oss alla hoppas på att det sjätte biståndsmålet också leder till samma medvetenhet. Mot utrikesutskottets betänkande har moderaterna reserverat sig. De vill helt enkelt inte ha något jämställdhetsmål. Mot detta framför utskottsmajoriteten bl.a. att misshushållningen med kvinnliga resurser och kvinnors svaga ställning utgör allvarliga hinder för utvecklingen i många länder, inte minst i u-världen. Åtskilliga av de skäl som regeringen redovisar för ett sjätte biståndsmål ligger väl i linje med vad utskottet tidigare anfört. Rekommendationen från OECD:s biståndskommitté är ytterligare argument för att jämställdhet bör vara ett biståndspolitiskt mål. De argument i motsatt riktning som Moderaterna framför i sin motion är inte av sådan tyngd att de föranleder någon annan slutsats. I Folkpartiets reservation kräver man en utredning som skall få i uppdrag att göra en samlad översyn av biståndsmålen. Detta utesluter inte heller utskottsmajoriteten, men menar att en sådan översyn hänger samman med många andra frågor om mål och medel för Sveriges internationella ansvarstagande. En översyn bör också föregås av en bred diskussion bland folkrörelser och allmänhet. Utrikesutskottet framhåller därutöver att eventuellt förändrade målformuleringar kan bidra till att skapa missförstånd under en tid då biståndsanslagen av akuta statsfinansiella skäl minskar. Utskottet påminner också om att en större organisatorisk förändring nyligen genomförts. Fru talman! Jämställdhet har avgörande betydelse för ett samhälles sociala, ekonomiska och politiska utveckling. Frågan om jämställdhet är ett nödvändigt perspektiv i arbetet med att finna lösningar på globala problem som fattigdom, miljöförstöring, befolkningsökning och migration. Vid alla de stora FN konferenserna under 90-talet har jämställdhet varit ett återkommande tema. I dag visar vi i Sveriges riksdag att vi vill fortsätta att vara pådrivande för jämställdheten.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Urban Ahlin. Jämställdhet är viktigt, och det är angeläget, men det finns många andra former av diskriminering, t.ex. när det gäller ålder, handikapp, ras, religion och hudfärg. Vad är egentligen skälet till att man nu väljer ut just genderdiskrimineringen som ett särskilt mål i stället för diskrimineringen som sådan? Det gavs en öppning i anförandet. Kanske motiverar den totala förändring som har skett marknadsekonomiskt och demokratiskt i u-världen ändå att man funderar igenom innehållet, målsättningarna och medlen. Man kan inte längre bara addera nya mål till gamla mål. Nu måste man koncentrera sig på en del av världen, nämligen den del där fattigdomen är i ökande.
Fru talman! Bertil Persson inledde sitt anförande med att säga att vi har bedrivit bistånd i detta land i snart 30 år. Trots att Moderaterna alltid har talat om att det behövs mer bundet bistånd - svenska företag skall tjäna pengar på det bistånd vi ger ut - landar väl i alla fall huvuddelen av biståndet utanför landets gränser. Kanske sade Bertil Persson vad han egentligen tänkte. Bertil Persson höll ett anförande som i mångt och mycket var en lovsång till jämställdheten. Han pratade om att vi redan i dag i vårt bistånd har haft mycket verksamhet just med tanke på jämställdhet. Han pratade också om behovet av ett effektivt bistånd. Vad han inte har förstått är att utskottsmajoriteten menar att ett biståndsmål som jämställdhet ökar effektiviteten i vårt bistånd. Jag har svårt att förstå att en riksdagsman som i talarstolen nyss sjöng jämställdhetens lov har så svårt att våga sig på att lägga till ett sjätte biståndsmål om jämställdheten. Vad är det moderaterna är rädda för? Är det så, att man innerst inne egentligen inte har klart för sig vad jämställdheten och kvinnors utveckling betyder för en bra utveckling i u-världen? Jag tror att det är detta det handlar om.
Fru talman! Urban Ahlin har inte varit med i de här debatterna i så många år. Därför har han inte erfarit våra ständiga krav på att SIDA ytterligare skall utveckla sin verksamhet när det gäller jämställdhetsfrågorna. Påståendet om bundet bistånd visar också att världen förändras. Det är inte fråga om att man ger en massa gåvobistånd i den nya situation som vi har i uvärlden. Jag skulle vilja pressa Urban Ahlin litet grand. Det finns inget MR-mål när det gäller biståndet. Det finns i hög grad ett behov av ett MR-mål. Om man börjar addera detta kommer man snart till den situation som finns på omsorgssidan. Implementationsforskarna gick ut och tittade på de 22 mål som finns för omsorgsverksamheten. De fann att de i verksamheten som kände till flest mål kände till tre. Men man bedrev ändå en bra verksamhet. Man kände på sig hur det skulle göras. Det är en fara om för många mål - som inte är direkt tillämpbara - definieras, eftersom de är svåra att hålla levande. Jag kan inte förstå varför det inte också skulle finnas andra antidiskrimineringsmål när det gäller den här frågan. Jag tror att vi behöver sätta oss ner och från början fundera igenom vad den förändrade situationen i världen ställer för krav på biståndet.
Fru talman! Jag tycker att Bertil Persson helt enkelt missar poängen när han talar om diskriminering i samband med frågan om jämställdheten, dvs. att kvinnor skall ha samma rättigheter som män. Jag tror att det beror på att moderaterna inte är riktigt klara över vad den här jämställdhetsdiskussionen egentligen handlar om. Ett land som har perfekta lagar som innebär att en kvinna eller en man inte diskrimineras blir inte automatiskt ett jämställt samhälle. Det är inte på det sättet. Jämställdhetsproblemet är mycket djupare än så. Det gäller t.ex. att komma till rätta med attityder och att bryta traditioner. Givetvis har SIDA arbetat mycket med detta även tidigare. Men vi menar nu att det är dags att skriva in ett sjätte biståndsmål. Vi vet nämligen, precis som Karl-Göran Biörsmark sade tidigare, att om man lär en kvinna att läsa kommer hon att lära tio barn att läsa. På det sättet får vi ett mycket mer effektivt bistånd. Det är klart att Bertil Persson har rätt i att jag med min ringa erfarenhet inte har varit här i kammaren så ofta och fått nöjet att lyssna på Bertil Persson och dessa biståndsdebatter. Men jag har hört ett antal debatter. Det har alltid varit en lovsång till frihandel och marknadsekonomi. Bertil Persson! Frihandel och marknadsekonomi löser inte alla problem i världen, bl.a. inte problemet med jämställdheten. Det finns länder i Asien, som Bertil Persson brukar hänvisa till, där den ekonomiska tillväxten är fantastisk, men de fattigare blir fattigare, och kvinnorna får allt sämre förutsättningar. Denna trend vill vi bryta med det sjätte biståndsmålet.
Fru talman! Vi är i stort sett överens om det som betänkandet rör, nämligen ett sjätte biståndsmål. Därför behöver jag kanske inte orda så mycket om det. Jag talade om varför jag tycker att det är så viktigt med detta jämställdhetsmål. Jag vill i min replik ta upp den tveksamhet som socialdemokraterna känner inför att man skall titta på samtliga biståndsmål som nu finns och ta sig en funderare kring om vi gör rätt. Det ligger litet i det som Bertil Persson tog upp om att det kan bli en otydlighet om det blir för många mål. Både i propositionen och i betänkandet är man egentligen inne på samma tankar, nämligen att man kanske borde titta på det här. Men man tar inte steget fullt ut. Urban Ahlin och utskottsmajoriteten har, som jag ser det, tre argument emot att vi skall göra en utredning nu. Man säger för det första att en sådan skall föregås av en bred diskussion. Det är egentligen inte något argument emot detta; det är ju självklart att man skall ha en bred diskussion. Det är på något sätt som att slå in öppna dörrar. Det andra argumentet man tar fram är att man är rädd för att detta skulle skapa ett missförstånd. I betänkandet står det: "eventuellt förändrade målformuleringar kan bidra till att skapa missförstånd under en tid då biståndsanslagen av akuta stasfinansiella skäl fluktuerar". Det tror jag inte ett dugg på. Man skall ju kunna göra både-och. Jag tror att många skulle välkomna en sådan här diskussion, inte minst därför att biståndet är satt under press, både när det gäller ekonomin och biståndsviljan som sådan.
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark hänvisar till sin reservation som en utskottsmajoritet har avstyrkt. Det är inte bara socialdemokraterna som känner en tveksamhet inför att tillstyrka reservationen. Det är bara Folkpartiet och Moderaterna som har ställt sig bakom den här reservationen. Som jag tidigare sade i mitt anförande har utskottsmajoriteten den uppfattningen att biståndet i dag har genomgått stora förändringar. Det har gjorts en stor organisationsförändring inom SIDA. Det har också varit stora debatter här i kammaren, eftersom biståndsanslaget har minskat på grund av att vi har en så dålig ekonomi i det här landet. Jag tror att biståndet faktiskt mår bäst av lugn och ro ett tag. I Folkpartiets reservation har man redan bestämt sig för vad denna översyn skall leda till. Man pekar bl.a. på oberoendemålet och menar att kolonialmakterna har fallit och att det därför inte behövs ett sådant mål. Jag är inte säker på detta. Jag ser också vad som händer i världen. Jag ser att u-länderna blir mer och mer ekonomiskt beroende av västvärlden och ivärlden. Karl-Göran Biörsmark! Jag kan sträcka mig så långt att jag håller med om att dessa mål presenterades för länge sedan. Regeringen och utskottsmajoriteten säger att man inte utesluter en översyn, men man tycker inte att det är rätt tid just nu.
Fru talman! Det förvånar mig, Urban Ahlin, att inte fler har ställt sig bakom reservationen. Jag skulle inte bli förvånad om fler kommer att göra det så småningom. Urban Ahlin säger att Folkpartiet redan har bestämt sig och att det därför inte behövs någon utredning. Det har vi inte gjort. Vi har poängterat vissa tunga mål. Demokratimålet och jämställdhetsmålet är tunga mål som vi lyfter fram. Men vi vet inte var vi hamnar i slutändan i en sådan parlamentarisk utredning och diskussion. Det vet vi inte förrän vi så att säga har gnuggat åsikterna mot varandra. När det gäller oberoendemålet är både regeringen och utskottet inne på dessa tankegångar. I propositionen står följande: "När det gäller målet för det svenska utvecklingssamarbetet om ekonomisk och politisk självständighet, har situationen förändrats under senare decennier. Kampen mot kolonialism är i stort sett fullbordad. - Oberoende i inskränkt mening är varken önskvärt eller möjligt." Man är alltså inne på dessa funderingar även i propositionen. Jag tror att fler partier, som tidigare har varit för en sådan här utredning, kommer att sluta upp kring dessa tankegångar. Om vi får hålla på några varv till tror jag nog att vi har en sådan här utredning inom något år eller två.
Fru talman! Karl-Göran Biörsmark tror att den här utredningen kommer till stånd om vi får hålla på några år till. Det här tyder snarare på motsatsen. Karl Göran Biörsmark tappar sympatisörer för den här utredningen ju längre tiden går. I betänkandet skriver vi att vi inte utesluter en översyn. Vi tycker bara att det inte är rätt tid nu. Jag talade också om vad som gäller oberoendemålet. Jag tror att det är för tidigt att ropa hej och säga att det inte behövs något oberoendemål längre, eftersom kolonialmakterna har fallit. Vi ser ju att det i dagens internationaliserade värld faktiskt är fråga om ett ekonomiskt beroende. Jag tänker på EU:s hinder på vissa områden gentemot utvecklingsländerna. Jag tror att det är för tidigt att uttala sig om sådana här saker. SIDA har precis förändrats. Det pågår en stor diskussion om de sänkta biståndsanslagen. Jag tror att vi faktiskt behöver litet lugn och ro. Men vi utesluter inte en framtida översyn.

Fru talman! "Det vill jag säga från början till den som vill det besinna att det innebär dubbla bördor att va fattig och dessutom kvinna. Hon tjänar knappast till maten och när hon dör skall hon minnas att oket hon bar var dubbelt, Både mor och far ska hon vara, hon lever helt värnlös och finner, att de inte har rätt att klaga, som är fattiga och kvinnor. Rättigheterna är för den rika, den fattiga ser dem försvinna, hon har bara skyldigheter som är fattig och dessutom kvinna. Sen hålls det så många tal på pappret hon respekteras, men bara på pappret det står. Och jag upprepar ännu en gång för den som vill det besinna det är dubbla bördor att vara fattig och dessutom kvinna." Så uttryckte sig Carmen Soler Canale, en flykting från Paraguay som via Chile kom till Sverige 1974. Jag tycker att hon i diktens form har uttryckt precis det som vi andra brukar lyfta fram i UNDP-rapporter och annat för att visa just att fattigdomen bär kvinnans ansikte. Jag vill understryka att vi från Vänsterpartiets sida självklart ställer upp bakom jämställdhetsmålet och på att det införs för att genomsyra allt bistånd i stället för att bara vara en speciell aspekt av det. Men därutöver vill jag hävda att det är betydelsefullt att det finns särskilda kvinnoprojekt som särskilt lyfter fram kvinnorna och deras situation. När det gäller de ytterligare utredningar om biståndsmålen som har föreslagits är det möjligt att det blir nödvändigt att göra dessa framöver, men Vänsterpartiet är i dag inte berett att säga detta. Vi vill också understryka att det i dag handlar om att värna om det totala biståndet, när regeringen på ett mycket provokativt sätt har beslutat föreslå riksdagen att ytterligare sänka biståndet. Det är snarast det som är det viktiga, och det berör också kvinnor i allra högsta grad. I Vänsterpartiets motion har vi tagit upp en fråga där vi tycker att regeringen uttrycker sig väldigt luddigt. Det gäller tillväxten. Man talar om ekonomisk tillväxt i stället för resurstillväxt. Vi vill understryka att det måste handla om en tillväxt som inrymmer en ekologiskt hållbar utveckling; det får inte vara bara en rent ekonomisk tillväxt. I den tillväxten ingår naturligtvis jämställdheten och att befrämja kvinnors villkor som en självklarhet. Fru talman! Jag vill till slut ta upp frågan om kvinnor på höga poster inom FN-organisationerna, Världsbankssystemen och en rad andra internationella organ. Vi har lyft fram detta i vår motion. Vi är klara över att det här naturligtvis inte är direkta biståndsfrågor, men däremot är jag övertygad om att det har en direkt konsekvens för hur mycket jämställdheten genomsyrar biståndet om vi har en hög andel kvinnor på ledande poster. Vi vet att det i dag är extremt dåligt inom FN systemet och ännu värre när det gäller Bretton Woods och Världsbanksinstitutionerna. På någorlunda hög nivå inom FN rör det sig om bara 11 % kvinnor, och vad toppen beträffar har vi exempelvis aldrig sett en chef, en generalsekreterare för FN, som varit kvinna. Därför undrar man naturligtvis: Kommer vi att få se Mary Robinson eller Gro Harlem Brundtland som nästa FN-chef? Jag tror att den typen av åtgärder faktiskt också har klara konsekvenser för hur jämställdheten kan bedrivas på ett bättre sätt och genomsyra allt bistånd men också våra internationella relationer. Fru talman! För att hålla mig inom mina fem minuter vill jag till slut yrka bifall till den hemställan i det här betänkandet som utskottets majoritet står bakom. Jag vill också definitivt yrka avslag på den reservation som Moderaterna har lagt fram och understryka att den gör att moderaternas tal om jämställdhet och om att införa jämställdhet i praktiken i mina öron bara blir löst prat.

Fru talman! De nuvarande målen - resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, politisk självständighet, demokrati och hushållning med naturresurserna - innehåller ju precis det som man i den här debatten har sagt sig vilja uppnå med att införa jämställdhetsmålet. Jag menar att detta redan är integrerat i de mål som finns och att det dessutom finns en rad andra mål som pockar på uppmärksamhet. Jag anser att jämställdhet är otroligt viktigt, av alla de skäl som har redovisats här i dag. Man skall driva jämställdhetspolitik och agendaperspektiv i allt bistånd, och jag tror också att det är oerhört viktigt att man satsar inte på det jag vill kalla kvinnoprojekt men på kvinnlig utbildning, basal hälso och sjukvård och den typen av insatser med speciell inriktning mot flickor och kvinnor. Samtidigt undrar jag: Varför kan man från Vänsterpartiets sida inte gå med på att se över vad den nya och förändrade världen ställer för krav på biståndet i framtiden?

Fru talman! Miljöpartiet har med anledning av den här propositionen väckt en motion med tre yrkanden. Eftersom jämställdhet är ett övergripande mål för svensk politik bör givetvis samma sak gälla för svensk biståndspolitik. Vi instämmer i att detta nya mål bör läggas till de andra fem, och vi menar att det är viktigt att de sex målen inte rangordnas utan är likvärdiga. I vårt partiprogram, kapitlet om internationellt samarbete och solidaritet, lyfter vi fram kvinnor och kvinnors arbete i utvecklingsländerna. Det är ofta kvinnor som har ansvar för familjens matförsörjning och som på landet sköter familjens jordbruk. Utbildningsmöjligheterna har varit stängda för henne; i familjen brukar sönerna i första hand få gå i skolan. Hon har en ganska utsatt ställning i ett u-land. Lagarna diskriminerar henne, och hon är ofta både socialt och ekonomiskt beroende av mannen. Det är viktigt, menar vi, att fortfarande arbeta med kvinnoprojekt vad gäller utbildning, hälsovård och familjeplanering. Lån till kvinnliga småföretagare sägs också vara ett bra bistånd, eftersom kvinnor har ett gott rykte som låntagare. Det är en säker investering att låna ut pengar till kvinnor. De sköter amorteringar och räntebetalningar punktligt, och de flesta blir skuldfria snabbt. Det kan de banker som sysslat med sådan låneverksamhet bekräfta. Men jämställdhet gäller också männen och män och kvinnor tillsammans. Jag har goda vänner som för ett par år sedan var inblandade i ett projekt i Afrika. Det var ursprungligen ett jordbruksprojekt för kvinnor. Det var framgångsrikt. Det var liv och rörelse och aktiviteter runt det. Det dröjde bara ett halvår, och sedan var det plötsligt en angelägenhet för hela familjen, inklusive mannen. Därför är det viktigt att som utgångspunkt i jämställdhetsarbetet ha den synen att jämställdhet inte bara är en kvinnofråga, utan det handlar om förändrade relationer mellan män och kvinnor. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete är beroende av att män och kvinnor arbetar tillsammans med frågorna och problemen. Miljöpartiets yrkanden i motionen sammanfaller med flera av remissinstansernas påpekanden och önskemål. Vi menar att en regelbundet återkommande jämställdhetsrevision är nödvändig och att det i den revisionen också bör ingå representanter för exempelvis frivilligorganisationerna, som ofta har stor erfarenhet av biståndsarbete. Vårt första yrkande gäller en omformulering av det övergripande biståndsmålet, nämligen "att målet för biståndsgivningen är att höja de fattiga folkens levnadsnivå". Vi tycker att det låter litet föråldrat i dag. Regeringen utesluter inte att en översyn kan vara påkallad men anser att en sådan översyn skall föregås av en diskussion bland folkrörelser och allmänhet. Det tycker vi är viktigt. Vi menar att det är viktigt att lyssna till frivilligorganisationerna, och vi utgår från - eller man kanske snarare skall säga att vi förutsätter - att det efter SIDA:s omorganisation är dags för en översyn av målformuleringarna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Väl medveten om att det riksdagen har att ta ställning till gäller pengar - den krassa ekonomiska verkligheten - tänker jag ändå vidga begreppet till värden som kanske inte omedelbart går att mäta i kronor och ören. Det finns ibland anledning, tycker jag, att kritisera också idrottsrörelsen, en del ledare och aktiva i de mer spektakulära publikidrotterna framför allt, för fixering just kring ekonomin. Rankinglistorna redovisas i antalet vunna miljoner i stället för hur man placerar sig i tävlingarna. Prispengar och övergångssummor är ibland hutlösa. Utvärderingarna av stora idrottshändelser kommer ibland att handla mer om pengar än om det sportsliga resultatet. Jag har alltså inga illusioner om att det skulle gå att vrida klockan tillbaka, men jag tror att det vore välgörande för idrottsrörelsen om man saluförde sina andra värden lika effektivt som man säljer reklam på kläder och runt sportarenorna. Det här är möjligen en parentes, fru talman, men jag tar upp det därför att jag tycker att vi skall väga in också de här andra värdena i vår bedömning av den här frågan. En stor idrottstävling innebär, liksom andra kulturarrangemang, glädje och gemenskap för miljontals människor över hela världen. Olympiaderna väcker numera ett enormt intresse. Sommarspelen är världens största evenemang. Det finns ingen aktivitet som ens kommer i närheten - åtminstone ingen positiv. För många ungdomar blir tävlingarna en upplevelse som stimulerar till eget idrottande och därmed höjer livskvaliteten och lägger grunden för en god hälsa. Jag tycker alltså att det är berättigat att också räkna in de här mjuka värdena när vi tar ställning. Min slutsats blir då att staten bör lämna de begärda garantierna för olympiska sommarspel i Stockholm. Men även om man begränsar värderingen till ren "hårdvaluta" måste risken för en förlust betraktas som mycket liten. De positiva effekterna för sysselsättning, turism och övrigt näringsliv är visserligen svåra att beräkna, men det finns ingenting som pekar på att det saldot inte skulle visa plus. Detsamma gäller om man gör en avgränsning till statens finanser. Även om man utgår från något av Riksrevisionsverkets mer pessimistiska alternativ täcker man rimligen in såväl en utlöst lotterigaranti på i storleksordningen 1,5 miljarder som ökade myndighetskostnader. Med de kompletteringar och förtydliganden som utskottet nu - på förslag av finansutskottet begär, blir också de statsfinansiella riskerna, menar jag, i det närmaste eliminerade. Sedan finns det naturligtvis en tredje kalkyl att ta hänsyn till, nämligen den företagsekonomiska, dvs. inkomster och utgifter för själva OS-projektet. Också här pekar både regeringens särskilde utredare och Riksrevisionsverket på risker. Utredaren har ett slags "sämsta utfall" på 1,5 miljarder. RRV:s "värstingscenario" är på minus 3,8 miljarder, men då har man inte räknat in några lotteriintäkter alls - och i den delen får man ju nu en garanti enligt regeringsförslaget - och RRV har i det alternativet också plussat på utgifterna ganska rejält. I den här delen finns det alltså osäkerhetsfaktorer. Det finns ingen anledning att blunda för det. Över huvud taget är det omöjligt att göra exakta kalkyler för ett arrangemang som skulle äga rum om åtta år. Jag tror dock att bedömningarna är så nära sanningen som det går att komma. Vad vi vet är att företagsekonomiskt har varje sommar-OS sedan 1984 gett ett överskott. Det finns inget skäl att tro att Stockholms förutsättningar att nå ett plusresultat skulle vara sämre än Seouls eller Barcelonas. Min slutsats, fru talman, är alltså att krasst ekonomiskt överväger möjligheterna riskerna. Detta gäller med all säkerhet samhällsekonomiskt, det gäller sannolikt också statsfinansiellt, och jag tycker att allt tyder på att också själva arrangemanget - med en del justeringar i det redovisade konceptet - skulle gå ihop. Men därutöver fäster jag alltså stor vikt vid de andra värdena, dvs. de värden som det inte går att sätta ett direkt pris på: De positiva effekterna för idrottsrörelsen - en stimulans för aktiva och ledare inom ungdoms och motionsidrotten. Ett positivt engagemang för tusentals ideella funktionärer. Glädje och gemenskap för åskådare och TV Ett handikapp-OS som också har fått större och större betydelse, inte minst för de handikappades självkänsla. Fru talman! Den här listan skulle kunna göras mycket lång. Vi tycker alltså att garantier skall beviljas, men vi har viktiga invändningar till det här förslaget på ett par punkter. I likhet med flera remissinstanser och regeringens utredare ifrågasätter vi ett lotterinetto på cirka två och en halv miljarder kronor, åtminstone om man inte vill riskera att andra spelformer trängs undan där inkomsterna i dag kommer idrotten och andra folkrörelser till del. Vi tycker att man bör ta intryck av vad sakkunniga remissinstanser konstaterar och begränsa lotteriet till en omfattning som innebär en inkomst runt en och en halv miljard. Statens åtagande i denna del bör alltså, tycker vi, minska med en miljard. Ett annat argument för en sådan förändring är att vid en jämförelse med senare sommarolympiaders budget beräknas näringslivet svara för ett mindre åtagande i de planer som Stockholm presenterat. De beräknade inkomsterna från just lotteriet är däremot högre i Stockholmsalternativet. Vi tror därför att Stockholms kommun i de fortsatta förhandlingarna bör kunna nå ett resultat där näringslivets åtagande ökar i minst den omfattning som lotteriet reduceras i vårt förslag. Vi har t.ex. pekat på möjligheterna att kommunen överlåter till annan intressent att bygga och äga huvudarenan. Vi har också ett ändringsförslag när det gäller lotteriets utformning. För att klara målsättningen att det skall innebära en merförsäljning, och alltså inte beröva bl.a. idrottsrörelsen andra inkomster, måste lotteriet vara kopplat direkt till svensk idrottsrörelse och till de olympiska spelen. Som garantin nu är utformad finns ingen sådan koppling. Pengarna betalas under alla förhållanden ut av staten. Finansutskottet håller i sitt yttrande med om att det här är en svaghet. Men jag tycker inte att deras lösning på problemet är bra. Det skulle visserligen bli en liten koppling, men den är inte särskilt meningsfull när det gäller möjligheterna att just marknadsföra lotteriet. I vårt förslag försöker vi slå två flugor i en smäll. Om Stockholm tilldelas spelen bör det följas upp med en extra satsning på svensk idrott. Svenska framgångar i tävlingarna betyder ytterligare positiva effekter, inte minst när det gäller utvecklingen av bredd och ungdomsidrotten. Genom att låta en bestämd del av inkomsten från varje OS-lott gå till en sådan satsning skulle man dels uppnå kopplingen till idrottsrörelsen, dels underlätta marknadsföringen av lotteriet.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

Fru talman! Jag vill börja med att be Christer Eirefelt om ursäkt för att jag inte var här när han inledde sitt anförande. Idrott är kul, idrott ger hälsa, även om den kan ge idrottsskador och även om det förekommer dopning. Trots detta skapar idrotten samhörighet och glädje över prestationen och för nationen. Vänsterpartiets uppfattning är att idrottsrörelsen har en viktig social funktion där samvaro och kamratskap är centrala begrepp. Idrotten är en väsentlig del i folkhälsoarbetet. Vänsterpartiet är mycket positivt inställt till att idrottstävlingar på internationell nivå genomförs i Sverige. Men vi ifrågasätter dock om inte arrangemanget sommar-OS har passerat den gräns där huvudsaken är idrott. OS speglas i dag alltmer som ett kommersiellt megaprojekt där storföretagens marknadsföring står i centrum. Internationella olympiska kommitténs saklighet i beslutsfattandet har ju även ifrågasatts i svenska medier. Det har framkommit att delegaterna använder sig av oacceptabla metoder för att lägga sin röst på ett visst land. Metoder som förändringar i voteringsordning, manliga maktmetoder och sexuella trakasserier av svenska OS-värdinnor har diskuterats. Fru talman! Det sunda idrottsliga utbytet tenderar att komma i bakgrunden, liksom de tänkta miljö och kultursatsningarna i detta sommar-OS. Det kommer i bakvattnet. Vänsterpartiet ställer sig mycket kritiskt till de ekonomiska kalkylerna, och även till det som jag nämnde tidigare. Vänsterpartiet bedömer de s.k. dynamiska effekterna av ett genomförande som mycket osäkra. Ett negativt utfall kan få mycket allvarliga konsekvenser för den sociala välfärden. Investeringen i ett sommar-OS i Stockholm framställs som ett utvecklingsprojekt där gjorda investeringar kommer att skapa ett väsentligt bättre Stockholm med nya ekologiska bostäder, fina idrottsanläggningar och många nya jobb inom turistnäringen, inte bara tillfälliga utan även varaktiga. Vänsterpartiet har inget att erinra mot de här framtidsvisionerna. Men att det skall behövas ett OS för att göra de för stockholmarna så behövliga investeringarna kan vi inte ställa oss bakom. Vi anser att dessa satsningar skulle kunna utnyttjas bättre i andra former av regionalpolitiska och infrastrukturella satsningar, där man genom politiskt genomtänkta avvägningar gör de här omprioriteringarna i fördelningspolitiken. En ökad satsning på turism, miljö, byggande och ny teknik i ett lugnare tempo skulle enligt vår bedömning ge väsentligt bättre och stabilare effekter på längre sikt och dessutom innebära ett avsevärt mindre risktagande. Finansutskottet uttalar ju bl.a. i sitt yttrande att ett anordnande av ett sommar-OS ger vårt land och svenskt näringsliv ett betydande goodwillvärde med många positiva bieffekter på samhällsekonomin. De sponsringsregler som den internationella kommittén har är mycket begränsade. När utskottet besökte Göteborg fick vi höra att enbart sju företag fick sponsra VM-spelen där. Dessa regler bakbinder arrangören. Man blir tvingad att ta de företag som är benägna att ge störst bidrag. Det blir kanske inte de svenska företagen. Det här med goodwillfördelar för svenska företag är inte något som vi kan räkna med. Fru talman! Man kan fråga sig vem regeringen stöder när den går med på en fullgörande och inkomstgaranti som till största delen gynnar tillfälliga klipp inom hotell och restaurangbranschen. Jag tycker därför att det vore klokare med långsiktiga investeringar som kopplas till det unikt svenska inom turismen, tjänstesektorn och byggandet och som ger långsiktiga jobb utan dessa stora risker samt ett aktivt stöd till breddidrotten. En annan förutsättning för att nå ut med idrottsarrangemangen är att på både hemma och bortaplan spegla det i allmänhetens radio och TV. Genom radio och TV kan känslan av glädje och samhörighet nå ut till hela svenska folket bara till priset av TV-licensen. Som alla vet är ju biljettpriserna uppe i 500-700 kr. Göran Persson brukar ju säga att den som står i skuld inte är fri. Det är faktiskt stor risk för att både staten och Stockholms stad sätter sig i skuld i och med ett OS. Att OS är en folkfest och ger upplevelser och samhörighet kan vi alla hålla med om. Men jag tycker att det är oförsvarbart att prioritera detta framför andra politiska prioriteringar. Riksrevisionsverket pekar på en rad osäkerhetsfaktorer i Stockholms kommuns framställning. Bl.a. pekar man på att OS-projektets styrning är skilt från beslutsbefogenheter och det ekonomiska ansvaret. Visserligen har nu kulturutskottets skrivning skärpt upp detta med återbetalning av fullgörandegarantin. Gentemot staten är det ingen risk, men för Stockholm kan utifrån vissa beräkningar det budgeterade överskottet på 50 miljoner, som alltså är fem promille av hela OS-projektets budget, förbytas mot ett underskott på upp till 3,8 miljarder. Man kan fråga sig hur invånarna i Stockholms kommun skall kunna betala tillbaka de här pengarna till staten utan att väsentliga nedskärningar måste göras i välfärden. Man kan också fråga sig hur stort inflytande Stockholm har gentemot Internationella olympiska kommittén. Ett dilemma kvarstår dock för staten, nämligen inkomstgarantin för OS-lotteriet. Lotteriinspektionen utpekar OS-lotteriet som ett riskfyllt projekt. Enligt planen skall lotteriet omsätta ca 1 000 miljoner per år i sju år och ge en genomsnittlig behållning av ca 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar en lönsamhetsnivå som är lika hög som för de mest framgångsrika lotterierna i landet. Aktiebolaget Tipstjänst har i ett yttrande framfört att lotteriet kan få ett överskott på 1-2 miljarder. Förlusten för staten kan således beräknas bli 0,5 till 1,5 miljard bara på lotteriet. Är det verkligen försvarbart, när vi tvingas skära i socialförsäkringarna? Jag anser inte det! Det bör också i sammanhanget upplysas om att 2,5 miljarder kronor. Hur skall då ett OS-lotteri kunna inbringa samma summa - ett lotteri till, utöver alla de andra? Har verkligen svenska folket råd att spendera ytterligare 1 miljard per år i sju år på lotterier? Det är faktiskt det som krävs för att nå upp till dessa 2,5 Det finns bara en kaka att fördela. Om den skall bli större krävs det långsiktiga lösningar och stabila, varaktiga jobb. Kortsiktiga megaprojekt ger inte den långsiktighet och stabilitet i ekonomin som vi behöver i Sverige i dag. Vänsterpartiet menar att de av finansutskottet fastlagda riktlinjerna om statliga garantier utan subventionselement även skall gälla OS-lotteriet. Vänsterpartiet ställer sig därför inte bakom fullgörandegarantin och OS-lotteriets inkomstgaranti. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till reservation nr 1. Givetvis står vi också bakom reservationerna nr Jag vill också säga några ord angående reservation 6. I betänkandet skriver utskottet om vikten av jämställdhet mellan kvinnor och män inom idrotten och vikten av uppföljning av den jämställdhetsplan som har antagits av Riksidrottsmötet. Utskottet anser att det därför är glädjande att regeringen särskilt understryker vikten av att spelen utformas på ett sådant sätt att de mål som uppnåtts på jämställdhetsområdet i Sverige även får genomslag i OS-projektet. Det här resonemanget ställer jag upp på fullt ut. Men Sverige borde med samma självklarhet driva jämlikhetsfrågorna inom idrotten. Om spelen i stället skulle permanentas till Aten och solidariskt betalas av deltagarländerna vore många av de problem jag har talat om redan lösta. En annan fördel är att en jämlik behandling mellan handikappade och icke handikappade bland både deltagare och publik skulle kunna uppnås. Med en permanent anläggning i Aten skulle sommarspel och Paralympics, dvs. handikapp-OS, kunna vara ett och samma arrangemang. Jämlikhetsoch jämställdhetsfrågorna måste drivas parallellt. Och vad är det som säger att spelen blir bättre bara för att man flyttar runt dem?

Fru talman! Det finns ingen som helst anledning att försvara de konstigheter som förekommer i samband med att man väljer ut orter för spelet. Det tycker inte jag heller, Charlotta L Bjälkebring. Man måste naturligtvis vara mycket försiktig när man drar slutsatser av de här kalkylerna. Det har påtalats från nästan varje håll att en kalkyl som gäller någonting som skall arrangeras om åtta år är mycket osäker. Det kan naturligtvis var och en utnyttja för sina ändamål, beroende vilken slutsats man vill dra. Jag tycker att Charlotta L Bjälkebring och Vänsterpartiet överdriver riskerna och försöker att tona ned det som är positivt. Det är inte mer riktigt tycker jag att luta sig mot RRV:s "värstingscenario" än att förlita sig till andra experter, t.ex. Statens fastighetsverk och de två stora välrenommerade revisionsbyråer som har tittat på det här och som menar att bedömningarna är rimliga med det utgångsläge vi har i dag. Styrningsproblemet är borta, Charlotta Bjälkebring, i och med det system som regeringen har valt och som majoriteten ställer sig bakom. Risken är maximerad i och med att det bara gäller inkomstgarantin. Jag tycker också att det är fel när Vänstern talar om att de positiva effekterna av ett OS är osäkra. Jag tycker inte att de är det. De är enligt min mening ganska lätta att identifiera. De exportinkomster som vi får är inte utbytbara. De kommer vi inte att få på något annat sätt. De går direkt att härleda till detta. De kan sedan utnyttjas för det som är viktigt för både mig och Charlotta L Bjälkebring, t.ex. för att förbättra den sociala situationen. Det finns inget motsatsförhållande i det.

Fru talman! Ledamöter! Kära åhörare! Stockholms stad har beslutat sig för att ansöka om ett sommar-OS år 2004 under förutsättning att staten ställer upp med ekonomiska garantier. Jag tycker inte att det framgår riktigt tydligt i propositionen att det är under den förutsättningen. Det kan lätt förleda stockholmarna att tro att det inte är de själva som får stå för de extrakostnader och eventuella underskott som kan inträffa. Men staten är ju vi alla - precis som vi alla bidrar till de projekt som i dag får EU-stöd. En vanlig kommentar i dag är: Det är EU som betalar, så det spelar ingen roll! Man kan lätt invaggas i den tron när det gäller att staten skall stå som garant. Men det är ju samma kassakista som de här pengarna skall tas ur. På den kistbottnen ser Miljöpartiet mest skuldsedlar i dag. Ett OS beskrivs av en del med närmast religiös inlevelse. OS är räddningsplankan för gamla Svedala. Från Stockholms utgångspunkt beskrivs hur fantastiskt många arbeten det kan ge. De skall inte bara uppstå inom byggbranschen - även kvinnor och invandrare skall få jobb, brukar man tillägga, som ett litet fläskben. Men då är det inom städ-, hotell och restaurangbranschen. Vi talar nu om ett projekt med en varaktighet på 17 dagar. Sedan står Stockholms stad med en arena för ungefär 30 000 besökare som ingen har frågat efter. Redan i dag är det mycket svårt att fylla Globen, som ligger ett stenkast därifrån. Vad finns det för tidigare erfarenheter av OS? Det dåliga ekonomiska resultatet för OS i Montreal 1976 medförde att många arrangörer avskräcktes från att söka värdskap. Kommer ni ihåg sommar-OS 1984? Inför var det bara en stad som kandiderade, Los Angeles. Men där skedde ett trendbrott. Tidigare utgjordes de största inkomstposterna av bidrag via offentliga institutioner. Nu fick privata aktörer allt större intresse. TV-rättigheter och sponsorer stod för lejonparten av inkomster och utgifter. En företagsekonomisk vinst på 2,3 miljarder kronor gjordes. Som tidigare har refererats här: Även OS i Seoul och Barcelona gick med företagsekonomisk vinst. Visst! Men de företagsekonomiska kalkylerna täcker inte de utgifter som ligger utanför, dvs. alla kringkostnader. De finns inte med. Det gäller t.ex. kommunikationer, bevakning, sjukvård, miljöhänsyn etc. Det finns i dag inga samhällsekonomiska jämförelser gjorda mellan tidigare OS. Riksrevisionsverket, som inte har egna intressen i ett OS-arrangemang, har granskat den budgetkalkyl som Stockholm har gjort. Av budgeten framgår att inkomsterna överstiger utgifterna med ungefär 50 miljoner kronor. Precis som Charlotta Bjälkebring sade är det 5 %. Jag tycker att vi skall tala mycket om dessa 5 % från denna talarstol. Jag tycker faktiskt att det ser ut som om den här budgeten är gjord baklänges. I budgeten utgör TV rättigheterna den största inkomstposten. Beräkningen är gjord med en dollarkurs om 7:50 kr., och i dag ligger kursen på 6:80 kr. Vem vet var den ligger år 2004? 5 % i vinstmarginal! I veckan ställs en fråga i EU-parlamentet om TV monopolens utveckling. Frågeställaren misstänker att de stora TV-monopolen riskerar att minska inkomsterna vid olympiska spel. Vi kan anta att svaret på detta blir nej, men ingen rök utan eld. Nu har finansutskottet stramat upp kraven på återbetalning från Stockholms stad till staten vid eventuellt underskott. Garantin kan i stället bli en form av skuldlån. En sak ger dock staten full förlustgaranti för, och det är - som det också tidigare har refererats till härifrån - ett lotteri med en beräknad inkomst om 2 1⁄2 miljard. Även de här inkomsterna kritiserar RRV, så allvarligt att man menar att inkomsterna helt kan falla bort. Men, som sagt, det bjuder ju staten på!

Fru talman! Det sista om att lära av olika kulturer lär väl gå lättare om man flyttar runt i världen i stället för att varje OS skall vara på ett ställe. I och för sig har jag ingenting emot att det diskuteras vidare i den internationella OS-rörelsen och idrottsrörelsen, men det hör knappast till det nu aktuella ärendet. Bara några kommentarer till Ewa Larssons synpunkter. Jag tycker att det här var ett exempel på det som jag nämnde tidigare, nämligen att man kan tolka de här siffrorna ungefär så som man själv vill dra slutsatserna. Att det inte skulle finnas några funderingar kring de samhällsekonomiska effekterna är ju inte sant. Det har både regeringen, utredaren och för den delen också RRV gjort ganska noga, även om det självklart finns svårigheter i detta. På den här punkten kommer t.ex. de 10-15 miljarderna i exportinkomster in, att användas i svensk samhällsverksamhet. Hit räknar jag också de andra värden som för mig är väldigt viktiga: betydelsen för idrottsrörelsen i landet, betydelsen för idrottsrörelsen generellt sett, betydelsen som kulturarrangemang för TV-tittare och åskådare inte bara här utan när det gäller TV-tittandet runt om i världen. När det gäller de statliga finanserna, som också RRV har tittat på, handlar det om extremvärden från +8,4 och ned till 0. I 0-alternativet har man räknat med att det vid den här tiden råder full sysselsättning, vilket ju inte är särskilt sannolikt. Gör man inte det, får man mervärden också härifrån. Jag är alldeles övertygad om att de totala plusvärdena kommer att överstiga alla de negativa effekter man kan räkna in, förlustgaranti och liknande. Jag tycker att Ewa Larssons inlägg är ett exempel på att om man inte vill ha ett OS kan man läsa dessa siffror som man själv vill.
Fru talman! Den observanta lyssnaren noterade att jag inte nämnde RRV:s beräkningar om full sysselsättning. Inte ens Miljöpartiet tror nämligen på full sysselsättning år 2004. Jag tyckte därför att det inte var relevant att nämna de siffrorna. Däremot utgår kalkylen ifrån att vi har fortsatt hög arbetslöshet. Det gör inte regeringens budgetförslag och Perssonplanen. Där är det inte någon korrelation. När det gäller de exportinkomster som skall klara kringkostnader hörde också den observanta lyssnaren att jag inte sade att man inte hade resonerat om kringkostnaderna. Jag sade att det i dag inte finns några samhällsekonomiska jämförelser mellan tidigare OS. Därför faller argumenteringar om att andra OS har gått med vinst. Det finns inga samhällsekonomiska kalkyler. Dessa stackars exportinkomster skall räcka till en garanti i slutändan för att klara av att bygga om OS arenan. De skall räcka till polis, sjukvård, kollektivtrafik, snabbspår, gatunderhåll, osv. De skall räcka till alldeles för mycket.
Fru talman! Det vore märkvärdigt om inte de exportintäkter som man kan räkna med vid ett OS i Stockholm inte skulle tillfalla OS på de platser som fram till dess kommer att ha det och som har haft det tidigare. Det gäller ungefär samma siffror där. Det är inkomster som inte är utbytbara. Man kan inte få dem på något annat sätt. De kommer av t.ex. TV-intäkter och turistintäkterna från de utländska turister som inte kommit hit annars. Så har man t.ex. också räknat i Göteborg när man har gjort bedömningen av VM. Ur den aspekten är det ett klart plus. OS-arenan är i kalkylerna avskriven på direkten, Ewa Larsson. När man talar om sysselsättningseffekterna säger Ewa Larsson att det handlar om 17 dagar. Det är klart att man inte bygger upp den här organisationen på 17 dagar. Jag vill minnas att det handlar om 40 000 årsarbeten under denna tid. Det är den effekt det skulle få om vi räknar med att vi inte har full sysselsättning. Man räknar inte med RRV:s siffror mer än när de är som allra sämst. RRV säger självt att detta inte är någon alternativ budget. Det har pekat på de osäkerhetsfaktorer som finns i det allra värsta scenariot. Det tror inte ens självt att det på alla dessa punkter skulle falla ut på det sättet. Dessutom finns det en rad områden där inte RRV med nödvändighet är den stora experten. När det gäller t.ex. investeringar i arenor finns det ingenting som tyder på att RRV har en bättre möjlighet att kalkylera än vad Statens fastighetsverk har. När det gäller lotterierna är RRV inte bättre expert än vad Tipstjänst är.
Fru talman! Statens fastighetsverk kommer att göra vissa vinster om fastighetspriserna ökar. RRV har inga egna vinstintressen. RRV anför i sin kalkyl att investeringskostnaderna är mycket osäkra. Det säger inte att det har någon lösning. Christer Eirefelt säger här RRV inte säger att det har patentet. Frågan är vad vi politiker anser är en relevant utveckling. Vad har vi för visioner? Jag kan inte hitta min samhällsutveckling i dessa visioner. Vi bygger inte upp under 17 dagar. Vi bygger för 17 dagar. Om vi inte har samma arbetslöshet som nu utan utgår från det Göran Persson säger kommer investeringarna och samhällsbygget att uppslukas av detta gigantiska projekt. Det går inte att diskutera bort.

Fru talman! OS i Sverige och i Stockholm år 2004. Det är onekligen en kittlande tanke för oss som älskar idrott. Regeringen har föreslagit riksdagen att utställa en statlig ekonomisk garanti för genomförande av olympiska sommarspel i Stockholm år 2004. Garantin omfattar en inkomstgaranti och en fullgörandegaranti kopplade till vissa krav på Stockholms kommun. Kulturutskottet har i sitt betänkande Jag skall nu redogöra för motiven till utskottsmajoritetens ställningstagande. Stockholms kommun har beslutat att ansöka om värdskapet för sommar-OS år 2004. Stockholm tävlar med S:t Petersburg, Lille, Rom, Istanbul, Aten, San Juan, Rio de Janeiro och Johannesburg om att få arrangera sommarspelen år 2004. För att över huvud taget komma i åtanke som arrangör av detta världens största evenemang kräver Internationella olympiska kommittén, IOK, någon form av ekonomisk garanti. Stockholm har ett ambitiöst underlag för sin ansökan. Stockholm kommer att i likhet med Lillehammer och enligt krav från IOK att ge spelen en tydlig miljöprofil. Även kulturen får en framträdande roll i evenemanget. Stockholm planerar att starta denna kultursatsning redan år 1998 när staden är Europas kulturhuvudstad. Kulturolympiaden skall omfatta kulturprogram och kulturevenemang både i Olympiabyn och i värdstaden. Denna kulturolympiad skall spegla både de övergripande, gemensamma kännetecknen för den mänskliga kulturen och de skilda uttryck som kulturen har i världen. Den skall också främja goda relationer, ömsesidig förståelse och vänskap mellan deltagare och besökare vid spelen. Fru talman! 28 remissinstanser har fått yttra sig om Stockholms ansökan. Dessutom tillsatte Civildepartementet en utredare, Jan-Åke Björklund, med uppgift att granska kommunens ansökan och förutsättningarna för en statlig garanti. Ingen av remissinstanserna avstyrkte statlig garanti för spelen. Ingen instans har heller några direkta tvivel på att Stockholm praktiskt och tekniskt kan genomföra ett OS. Det är framför allt Riksrevisionsverket, och för övrigt även Riksidrottsförbundet, RF, som haft synpunkter på budgeten för spelen. Budgeten omfattar drygt 11,5 miljarder kronor, och kommunen har räknat med en företagsekonomisk vinst på 50 miljoner. På utgiftssidan är den största posten anläggninginvesteringar på drygt 2,5 miljarder kronor. Det förutsätter ett normalt konjunkturläge. I dag skulle kostnaden för dessa anläggningsinvesteringar ligga ca 20 % lägre. Statens fastighetsverk, som bör anses som expert på detta, har inget att invända mot budgeten för byggnationer. Förutom att det i dessa 2,5 miljarder ligger en stor post för oförutsedda utgifter har kommunen i den totala OS-budgeten en post Oförutsett på drygt 1 Den i sammanhanget största tveksamheten i budgeten ligger på inkomstsidan. Det är en lotteriintäkt på 2,5 miljarder kronor. Det är i detta fall inte ett lotteri av den typ som Svenska Fotbollförbundet misslyckades med till Fotbolls-EM utan ett nytt spel som skall lanseras och bedrivas av Tipstjänst. Detta spel skall i så fall påbörjas år 1997 om IOK beslutar att Stockholm skall få OS år 2004. Spelet bedrivs sedan i cirka sju år, fram till 2004. För att på den tiden nå intäkter på 2,5 miljarder krävs att spelet omsätter 0,8 till 1 miljard kronor per år. Både RF och RRV ställer sig tveksamma till storleken på denna inkomstpost. Kulturutskottet och även finansutskottet delar den tveksamheten. Tipstjänst tror dock att en inkomst på mellan 1 och 2 miljarder är fullt realistisk under denna period. Det kräver att spelet omsätter 600-700 miljoner på en spelmarknad som totalt omsätter närmare 27 miljarder per år. Det motsvarar en marknadsandel på ca 2-3 %. Ett problem med att lämna garantier är att garantimottagaren inte får tillräckliga incitament att pressa sina kostnader. Regeringen föreslår därför att staten garanterar spelinkomsten på 2,5 miljarder kronor. På detta sätt ligger ansvaret på Stockholm att pressa kostnaderna så att budgeten håller. Staten får också genom sitt spelbolag incitament att lansera det nya spelet på ett bra sätt för att minska riskerna att behöva lösa ut garantin. Kulturutskottet delar också finansutskottets synpunkt att överföringarna av dessa lotterimedel till Stockholm inte bör göras i snabbare takt än vad som flyter in från OS-spelet. Fru talman! Det finns ytterligare en osäkerhetsfaktor på intäktssidan, nämligen inkomsterna från TV rättigheter och TOP-sponsring. Osäkerheten hänförs till att dessa utgår i USA-dollar, och kursen 2004 är i praktiken omöjlig att förutse. Sedan Stockholm gjorde sin budget har kronan stärkts gentemot dollarn med ca 70 öre, vilket försvagat budgeten med ca 500 miljoner kronor. Kultututskottet delar därför finansutskottets mening att Stockholm på egen hand skall terminsäkra de beräknade dollarinkomsterna. Kulturutskottet godtar vidare regeringens förslag om att staten gentemot IOK garanterar att spelen kommer att genomföras i enlighet med den ansökan som lämnas in till IOK. Det betyder att staten garanterar de förpliktelser som Stockholms kommun i egenskap av arrrangör har gentemot IOK. Detta är vad som i sammanhanget kallas fullgörandegaranti. Denna är inte som den tidigare nämnda inkomstgarantin begränsad till sin omfattning. Kulturutskottet delar därför finansutskottets mening att regeringen, om Stockholm tilldelas spelen, snarast bör återkomma till riksdagen med en klarläggande redovisning för hur eventuella kostnader för infriande av garantier skall finansieras, såväl i ett längre som i ett kortare perspektiv. Denna redovisning bör finnas med i 1997 års budgetproposition. Om garantin utlöses skall Stockholms kommun vara återbetalningsskyldig. Kulturutskottet föreslår, i enlighet med vad finansutskottet förordat, att riksdagens revisorer skall ha rätt att granska verksamheten i den utsträckning som kan anses påkallad, om ett avtal skrivs med Fru talman! Anledningen till att kulturutskottet förordar dessa statliga garantier är inte att utskottet vill förorsaka staten ytterligare utgifter - tvärtom. Anledningen är den rakt motsatta. Ett sommar-OS i Stockholm är en lönsam affär för staten. Detta beror givetvis på de skatteinkomster ett arrangemang av detta slag genererar genom inkomster från utlandet, ökat byggande med minskad arbetslöshet som följd m.m. Att göra uppskattningar av storleken på dessa inkomster åtta år i förväg är naturligtvis mycket svårt, vilket också framgår av spännvidden mellan de olika bedömningar och antaganden som gjorts av revisionsbyråer och RRV. Det i detta sammanhang mycket pessimistiska RRV beräknar statens direkta inkomster i samband med ett OS till mellan 0 och 8,4 miljarder kronor. 0 alternativet förutsätter en arbetslöshet på 0 %. Då skulle å andra sidan statens utgifter för arbetsmarknadspolitiken minska med minst 60 miljarder, och då skulle vi kanske klara den utgiften! Om vi, för att ta ett exempel, som goda svenskar lägger oss på ett lagom alternativ mitt emellan 0 och 8,4 miljarder kronor i inkomster för staten, hamnar vi på plus 4,2 miljarder. Från detta drar vi t.ex. 2 miljarder i utlöst spelgaranti. OS-spelet har då bara givit 500 miljoner i överskott, jämfört med Tipstjänsts beräkning på 1,5 miljarder kronor i överskott. RRV har även påtalat att staten får s.k. myndighetskostnader i samband med ett arrangemang av det här slaget. I dessa ingår bl.a. extra polisbevakning, tull, gränsbevakning m.m. Enligt polisens remissyttrande skulle dessa extra utgifter uppgå till 500 miljoner kronor. Att uppskatta storleken på övriga myndighetskostnader är givetvis mycket svårt, men låt oss anta att det är lika mycket, dvs. 500 miljoner till. Vi har då 2 miljarder i utlöst spelgaranti och 1 miljard i myndighetskostnader. Det gör 4,2 miljarder kronor i inkomster för staten och 3 miljarder utgifter. I detta något pessimistiska exempel är det fortfarande Fru talman! Ett OS i Stockholm är en fantastisk marknadsföring av Sverige och Stockholm. OS sågs senast av 2,3 miljarder TV-tittare i 193 länder. Ett OS i Stockholm 2004 är: - positivt för turismen och besöksnäringen - positivt för idrotten och ungdomen - positivt för näringslivet - positivt för statsfinanserna. Jag yrkar bifall till betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Lars Lilja sade i sitt anförande att det är ytterst svårt att göra beräkningar på så lång sikt. I sin avslutning sade han att det här kommer att ge goda inkomster till Sverige. Det är möjligt att Vänsterpartiet ser negativt på detta och ser stora risker med OS-garantin. Men inkomstgarantin för OS-lotteriet ges i ett bidrag till Stockholms kommun. Men vad har Lars Lilja för förslag till hur det skall finansieras i den statliga budgeten om dessa pengar inte kommer in? Vi blir ju tvingade att betala ut den här inkomstgarantin ändå. Om det bara skulle bli en halv miljard kronor, får Stockholm bara det då, eftersom inkomstgarantin skall betalas ut i förhållande till de inkomster som kommer in? Är det så man menar? Låt oss se till realiteten. Vi har övergått till en ny budgetprocess, och vi har budgettak för de olika utskotten. Det blir kanske kulturutskottet som får stå för dessa pengar. Om det inte går jämnt upp skulle kanske en tredjedel av kulturutskottets budget tas till detta. Är detta rimligt? Hur skall man finansiera inkomstgarantin om inte lotteriet går med vinst, Lars
Fru talman! Till att börja med vill jag säga att Charlotta Bjälkebring utgår ifrån RRV:s beräkningar. Jag har gjort ett exempel utifrån dessa, som i det här fallet är de mest pessimistiska som gjorts. Jag har varit oerhört pessimistisk i mitt exempel när det gäller lotteriet. Jag är övertygad om att ett spel som sköts professionellt av Tipstjänst kommer att generera intäkter som täcker de utgifter som staten kan få av detta arrangemang. Jag tror heller inte att kulturutskottet skall stå för de pengar som kan behövas för att man skall klara av garantin. Det är naturligtvis rimligt att taket höjs till en sådan nivå att annan verksamhet inte blir lidande, just för att de statliga intäkterna ökar mer än de kostnader som vi faktiskt har i detta sammanhang.
Fru talman! Jag måste säga att jag är ytterst tveksam till att pengarna från OS-lotteriet kommer att komma in till statskassan. Jag tror att svenska folket inte har mer pengar att spendera på lotterier och nöjen än vad som redan sker i dag. Om folk kommer att köpa OS-lotter kommer det att ske på bekostnad av andra statliga lotterier eller föreningslotterier. Risken är att staten kommer att förlora på detta. Hur jag än vrider och vänder på detta kan jag inte se att det är något annat än en glädjekalkyl. Jag är ytterst tveksam till att man kommer att få in pengarna.
Fru talman! Charlotta L Bjälkebring är pessimist och jag är optimist. Jag vill påtala de exportinkomster vi har talat om tidigare. Vi skall inte glömma bort dem i sammanhanget. De är nämligen oerhört viktiga. I mitt exempel talade jag om ungefär 500 miljoner kronor i omsättning i spelet. Det motsvarar någon enstaka procent av den totala omsättningen på den svenska spelmarknaden. Det är en spelmarknad som faktiskt fortfarande ökar, om än enbart med någon enstaka procent. Naturligtvis finns det en viss risk för undanträngning av andra lotterier. RF, som representerar idrotten, landets största folkrörelse, har ställt sig positivt till denna satsning. Jag tror att man upplever att de positiva effekterna överväger de eventuella negativa effekter som skulle kunna bli följden av en mycket liten undanträngning i detta fall. Jag tror alltså att detta kommer att gå alldeles utmärkt.
Fru talman! Lars Lilja redovisade de väldigt samstämmiga invändningar som finns mot att klara ett lotterinetto på i storleksordningen två och en halv miljarder kronor. Man tror inte att det är realistiskt, åtminstone inte om den undanträngning som nyss har diskuterats skulle uppstå. Mina frågor blir då: Varför inte göra förslaget realistiskt, och anpassa det till de synpunkter som är så samstämmiga? Varför inte utnyttja det som Folkpartiet har föreslagit, nämligen att ordna en sådan koppling till idrottsrörelsen att detta ger en verklig merförsäljning? Man bör, som i vissa andra fall, kunna gå ut och säga: "Köp den här lotten, si och så mycket av pengarna går direkt till svensk idrottsrörelse och till en OS-satsning". Jag tycker att det är konstigt att man först accepterar de sanningar som experterna, i det här fallet Tipstjänst och Riksidrottsförbundet, uttalar, för att sedan låtsas som om de inte har någon betydelse och låta förslaget ligga oförändrat.
Fru talman! Till att börja med tror jag att vi egentligen är ganska överens när det gäller den ekonomiska garantin och spelen. Det skiljer inte så oerhört mycket. Jag tycker att konstruktionen där staten garanterar inkomsten av spelet helt enkelt är genialisk. Det kan nämligen också bli så att spelet går bra, och i så fall klarar staten garantin utan ökade kostnader. Jag tycker att det finns en tydlig koppling mellan idrotten och lotteriet. Det sägs ju tydligt att detta spel skall användas för att vi skall kunna arrangera OS i Stockholm år 2004. Jag tror också att idrotten har goda möjligheter att utnyttja ett sådant här arrangemang i Stockholm för att göra egna satsningar på sina idrottsmän. Det kan bli tal om långsiktiga satsningar. Vi vet ju att de har ganska gott om tid, närmare bestämt sju år, på sig att planera för detta. Jag tror att idrotten klarar detta.
Fru talman! Jag tycker att Lars Lilja är ett exempel på religiös entusiasm. Han talar om tron, och att han tror och tror. Han kallar sig för positiv. Jag måste säga att jag försöker vara litet mer realistisk. Om OS i Sverige och Stockholm nu blir så fantastiskt, Lars Lilja, varför ställer ni då inte upp på min reservation 5, moment 2? Den innebär att staten står för hela förlustgarantin. Eftersom det inte kommer att bli några förluster måste den reservationen vara helt oantastlig. Ställ upp på den, och låt oss jobba tillsammans med detta. Staten står för hela förlustgarantin. Jag kan påminna om ombyggnaden av Eriksdalsbadet. Redan nu överstiger förlusten beräkningarna med en tredjedel. Det brukar bli så. Jag har inga erfarenheter av att en beräkning har hamnat på pluskontot. Men det kanske Lars Lilja har. Jag tycker också väldigt mycket om idrott, och jag träffar ibland lokalt engagerade barn och ungdomsledare på basplanet. Jag vet att de också känner en viss oro för de ekonomiska kalkylerna. De är rädda för att ett minus kommer att drabba folkrörelserna. Lars Lilja säger att en miljard kronor är avsatta som reserv. Han tycker att det är en stor summa. Jag kan bara säga att Polisen i Stockholms stad kräver halva den miljarden för att klara övervakningen. Då försvinner helt plötsligt halva reserven.
Fru talman! Jag är i så fall inte ensam om att vara religiös i den här salen, och åtminstone 28 remissinstanser torde vara lika religiösa som jag i det här sammanhanget. Vi tror faktiskt på detta arrangemang. Det jag tycker är väsentligt i denna fråga är den totala garantin. Huvudargumentet för denna typ av inkomstgaranti är att den som arrangerar spelen skall göra det med sunda ekonomiska principer. Man skall alltså jobba hårt för att pressa kostnaderna. Om staten ger en obegränsad garanti har inte arrangören det incitamentet. Det är viktigt att påpeka det. Jag har naturligtvis svårt att argumentera om hur man har jobbat med Eriksdalsbadet i den här staden. En del av diskussionen hör kanske inte hemma i denna kammare, utan i ett hus några hundra meter härifrån. Ewa Larsson sade själv att hon har dåliga erfarenheter av byggnationer, och att de inte går med plus. Jag jobbar kommunalpolitiskt hemma. Vi har ständiga slutkostnadsredovisningar från olika byggen som visar överskott. Jag tror att det kanske beror på hur man hanterar sina pengar. Vi norrlänningar kanske är litet försiktigare än vad man är i Stockholm, vad vet jag?
Fru talman! Det är nog inte fråga om så stora, gigantiska projekt där uppöver, även om flera skulle önska det. Vi har t.ex. Öresundsbron, motorvägsbyggen kring Göteborg och Stockholm och nu kommer OS-arenan. Detta är gigantiska projekt. Vi tyckte att Globen var ett gigantiskt projekt, men det bleknar när man tittar på dessa! Att tro att detta inte kommer att överhetta marknaden, driva upp priserna och undandra andra infrastrukturella satsningar tycker jag är aningslöst. En del tror och en del påstår, men Lars Lilja tror. Bl.a. tror han att kulturutskottets budget inte skall belastas av ett underskott. Det tycker jag är oerhört slarvigt.
Fru talman! Ewa Larsson talar om överhettning. Jag tycker att man i detta fall är ganska klok i Stockholm. Hela tiden har det nämligen sagts att detta inte är någonting som skall göras på en gång. Man har faktiskt sju år på sig för att planera projektet. Då skall man faktiskt kunna ha möjlighet att ta saker och ting i lugn och ro. Man kan göra genomarbetade kostnadskalkyler och skickliga upphandlingar för att klara av projektet på ett bra sätt.Att man kanske har misslyckats på en del andra håll kan mana stockholmarna till eftertanke. Jag tror faktiskt att man kan lösa det här på ett bra sätt. Man har gott om tid. Man skall inte behöva överhetta marknaden om man planerar detta på ett bra sätt.

Herr talman! Man skall använda sin oro på rätt sätt, säger Elisabeth Fleetwood. Då undrar jag: Vem är domare? Är det Elisabeth Fleetwood som är domaren, som kan avgöra vad som är rätt sätt? Vi har avstyrkt det här förslaget i Miljöpartiet därför att vi inte tycker att den ekonomiska kalkylen håller, och vi anser inte att vi har ett sådant statsfinansiellt läge i Sverige i dag att man kan ställa upp på en sådan här garanti. Vi anser inte att det här ekonomiska förslaget är ambitiöst. Vi tycker inte att 5 % vinstmarginal är ambitiöst. Sedan vill jag påminna om igen om att det krävs av ett land som söker ett OS-projekt att det skall satsa på kultur och miljö. Det ligger i konkurrensreglerna så att säga, i spelet. Jag vill också påminna Elisabeth Fleetwood om att OS-byn inte kom till som någon OS-by. Det är ett bostadsbygge i Stockholms stad, ett helt annat projekt, som i ansökan kan användas som en OS-by. Det bostadsbygget skulle byggas i vilket fall som helst. Och det finns ett beslut i Stockholms stad som säger att all ny och ombyggnation skall ske utifrån ekologiska grundprinciper. Det behövs inget OS för att bygga ekologiskt.

Herr talman! Jag utgår från att Elisabeth Fleetwood inte menar att vi, för att kunna bygga ekologiskt i Stockholm - eller för att över huvud taget kunna bygga bostäder i Stockholm - måste ha OS. Man måste kunna se detta som två separata projekt.

Herr talman! Jag är glad att det finns visionära utopister. Om det här projektet var ett bra projekt för näringslivet skulle näringslivet ställa upp. Vi kan väl ändå vara överens om att näringslivet har gjort tummen ned. Till skillnad från Marianne Andersson måste jag erkänna att jag var positiv till OS-projektet när det började diskuteras för många år sedan. Men ju mer jag satte mig in i frågan desto mer tveksam har jag blivit och så småningom helt sågat den ekonomiska kalkylen och den miljömässiga argumentationen. Centerns resonemang i Stockholm om nettotillskott i miljön är litet patetiskt. De som bor i Hammarbyhöjden har flyttat ut från Södermalm för att få höra litet fågelsång, och nu skall de bli grannar med den här gigantiska arenan. Centern i Stockholm har då sagt till dem att den miljö som tas ifrån dem vid porten till Nackareservatet skall man återställa på någon annan plats. Endera får man då riva hus i Hammarbyhöjden, eller också får man återställa den här miljön på någon annan plats i staden. Jag undrar: Till glädje för vem? Marianne Andersson tycker att det är bra att byggbranschen nu får lära sig miljötänkande. Att använda det som ett argument för OS är ett ovanligt dyrt sätt att skaffa sig kunskap på.

Herr talman! Det är inte bara så att de 28 remissinstanserna har jublat och sagt att det är jättebra, utan många ekonomer har utdömt projektet, bl.a. från RRV, som är störst, men också från Chalmers, som har kritiserat de ekonomiska glädjekalkylerna. Om vi säger att det måste finnas projekt för att bygga miljövänligt, är det då ett OS-projekt som behövs för att byggbranschen skall få visa sin kompetens? Avveckla kärnkraften, så har byggbranschen chans att visa kompetens!

Herr talman! Jag vill säga till Marianne Andersson att jag inte tror att OS skall finansieras av näringslivet. Det sade jag inte heller i mitt anförande. Jag tror på en solidarisk finansiering från deltagarländerna. Jag tror också att det då är lämpligt med ett permanent OS-stadion, exempelvis i Aten, dit historien går tillbaka. Det är viktigt just med historia, därför att det är i historien som vi hämtar vår identitet.

Herr talman! När jag har lyssnat på debatten har jag kommit att tänka på skillnaden mellan pessimisten och optimisten. Pessimisten säger: Nu kan det inte blir sämre. Optimisten säger: Jo, det kan bli mycket sämre. Det är ungefär så det är. De flesta är försiktiga, vågar inte och vill visa på problemen. I de länder som är våra konkurrentländer diskuterar man möjligheterna, och vi tittar på var svårigheterna finns. Till en viss del är det bra. På det sättet kan man få en möjlighet att analysera den situation man befinner sig i, för att göra en starkare ansökan. Men om man lyssnar på en del av talarna, inser man att de inte vill ha en starkare ansökan utan snarare vill säga att vi i Sverige inte duger till det här, att vi inte klarar av sådant här, att det här inte är vårt bord - det är Amerika, Ryssland och andra stora stater som skall hålla på med det här. Jag tror att det är fel. Jag tror dessutom inte att en olympiad bara gäller i 17 dagar, som man kan tro. Jag är inte så gammal, och jag var inte med 1912 när vi hade olympiad i Sverige. Men jag har ändå hört talas väldigt mycket om 1912. Det är alltså inte bara fråga om de 17 dagarna, utan det talas om det, och det lever vidare i en nation. Stadion i Stockholm kallas bara Stadion och har inget annat namn i övrigt, och det är en koppling till olympiaden. Så är det i flera städer. I Helsingfors talar man om Olympiastadion, som kopplas direkt till den olympiad som var där. Lillehammer visste folk inte vad det var före olympiaden. Det får alltså oerhörda effekter, som går utöver de 17 dagarna. Jag har varit i Sydney och i Atlanta. Jag har pratat med dem som höll på med OS-satsningen i Atlanta, och jag har tittat på utställningen i Sydney för knappt ett år sedan och på vad som sker där. Det är satsningar som sker i de här samhällena. Vi skall inte göra likadant; det är inte våra satsningar. Men ingen kan säga att det inte betyder någonting för det samhälle där en olympiad skapas. Det görs satsningar som kommer samhället till del. De kan göras på ett klokt sätt, och de kan göras på ett dåligt sätt. Jag delar mycket av det som Elisabeth Fleetwood, Lars Lilja och Marianne Andersson har sagt, och jag skall inte kommentera det ytterligare. Marianne Andersson var inne på en del som jag tror är en orsak till att många människor blir oroliga för ett OS. Man tycker att detta är ett enormt evenemang och säger: Vi som är så små, skall vi klara det här? Jag tror att den bästa jämförelsen för att visa hur stort arrangemanget är kan vara att beräkna hur många besökare som OS kommer att ha. Man räknar med att 250 000 kommer att röra sig i Stockholm under en OS-dag. Det ligger då 100 000 under antalet som besöker Vattenfestivalen. Detta är inte ett omöjligt arrangemang. Detta är ett arrangemang som vi vet hur vi skall handskas med. Jag tror att det är viktigt att säga det till alla. Detta är ingenting som är för stort för Sverige. Detta är ingenting som vi inte kan klara av. Visst är det ett stort evenemang, men vi har i Sverige gott anseende när det gäller att klara stora internationella arrangemang. Vi har en folkrörelse som ställer upp på ett sätt som inte sker i andra länder. Arrangemanget kan också skapa arbetstillfällen, kanske tiotusentals arbeten under en sexårsperiod. Det kan heller inte vara fel. Det måste vara rätt att våga satsa. Vi kommer ut till ungefär 3 miljoner TV-tittare över hela världen, där vi kan marknadsföra Sverige, vårt sätt att vara och vad vi tycker. Det är en unik möjlighet att profilera När jag hör Ewa Larsson är jag rätt bergis på att om vi fick en sponsor som tog hela evenemanget så skulle Ewa Larsson ändå inte satsa på OS. Det är själva OS hon är emot. De andra sakerna är svepskäl. RRV har dömt ut det här evenemanget, sade Ewa Larsson. Det har RRV faktiskt inte gjort. Man har visat på vad man upplever som brister. Jag vill påstå att alla de remissinstanser som kommit in med påpekanden har gjort en insats. Det innebär faktiskt att vi kan göra en ansökan bättre och se till att eventuella misstag som skulle kunnat begås kan undvikas. Det är bra med kritik. På det stadium som vi nu befinner oss på har vi gott om tid för att analysera den kritik som har kommit och för att rätta minus till plus. Egentligen har ingen remissinstans sagt nej till det här projektet, och det är väl värt att notera. Riksdagen har tidigare haft möjligheter att fatta beslut om den här typen av garantier. Jag vill nämna att vi har haft sådana både till VM i Göteborg och till vinter-OS i Falun, Östersund, Åre, Ragunda. Detta är inget unikt. Den här garantin är faktiskt mindre än vad garantin har varit till en del av de mindre spelen. Riksdagens åtaganden är alltså inte större än de man har gjort tidigare. Det är inget unikt som riksdagen nu håller på att göra när man ställer sig bakom den här delen. Men jag vill också säga att detta är en satsning inte bara för en del av Sverige utan för hela Sverige. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Nej, vem var det? Det finns två aspekter på det här, Ingemar Josefsson. Den ena är den ekonomiska: Skulle vi få full täckning från näringslivet är den delen okej för vår del. Den andra är den miljömässiga: Vi ser att man nu skall marknadsföra Sverige som miljönation genom att smeta ut miljöfarligt avfall över ett större område. Jag tycker att vi i stället skulle kunna samarbeta med Göteborg och inte bygga en ny arena i Stockholm; i Göteborg har man en arena som klarar det här projektet. Så talar en realist. Sedan måste jag säga att jag tycker att det är litet väl magstarkt att jämföra möjligheter till risktagande mellan Stockholm och Los Angeles. Även om man är väldigt stolt över Stockholm och Sverige måste man inse att det är fråga om olika proportioner. Om det nu är så att socialdemokrater, moderater och andra som tillsammans är i majoritet här i kammaren tycker att det här är så fantastiskt bra, så varför då inte säga: Vi vill ha OS, oavsett om det blir plus eller minus, för vi tycker att det här är så fantastiskt. Då skulle i alla fall min respekt öka för alla er som tror att det här blir så bra. Jag tror - det är min övertygelse - att det finns andra möjligheter att sätta Sverige på världskartan.
Herr talman! Ewa Larsson bekräftade nu precis det jag sade från talarstolen för en stund sedan: Om man hade fått sponsring så hade det ändå inte räckt - då är det miljön. Då har man hittat ett nytt hinder. Och om vi klarade miljön skulle vi flytta till Göteborg, om jag förstod det rätt. Alltså: Detta skall inte arrangeras - det är huvudinställningen - oavsett vad vi gör. Hur debatterar man mot en sådan? Låt mig säga att Göteborg ju inte har de andra faciliteter som behövs. I Stockholm är det faktiskt ovanligt litet som måste byggas ytterligare i jämförelse med många andra platser där man har arrangerat
Herr talman! Det finns många aspekter på de här ekonomiska kalkylerna, och några miljökonsekvensbeskrivningar har fortfarande inte gjorts på de planerade arenaprojekt som skall avgöras i arkitekttävlingen. Det kan vara bra att påminna om det. Om majoriteten nu tycker att det här är så fantastiskt bra, oavsett om det går med vinst eller förlust - ta då hela garantin via statsbudgeten och visa att ni tror på det här! Precis som Ingemar Josefsson sade är det en ovanligt liten garanti som staten här föreslås ställa upp med till Stockholms stad, samtidigt som detta är det största risktagande som i varje fall jag känner till.
Herr talman! Finns det någon situation då Ewa Larsson skulle tycka att ett OS var bra? Det tror faktiskt inte jag. Ewa Larsson sade att man skulle kunna öka garantierna ytterligare. Men det är ju inte det vi diskuterar! Detta är en samlad satsning från en region och från nationen. Det är det som är poängen. Vi skall göra detta tillsammans. Vi skall naturligtvis inte sitta och lurpassa på varandra, utan var och en skall dra sitt strå till stacken för att se till att detta blir ett så bra arrangemang som möjligt för att vi som lever i det här landet skall kunna få ut så stora effekter som möjligt av det.
Herr talman! Jag vill säga till Ingemar Josefsson: Det vi nu i dag skall ta ställning till är de ekonomiska kalkylerna. Alla är vi också överens om att det finns risker i de här beräkningarna. Jag är inte beredd att ta de riskerna - det är skillnaden. Däremot håller jag med om att ett OS skulle ge god stämning för Sverige och att det skulle innebära ett lyft för folkrörelsen idrotten. Det är vi helt överens om.
Herr talman! Vi är några som från kammarens talarstol i dag har sagt att vi vill satsa på Sverige genom det här evenemanget. Vad Vänsterpartiet vill göra är enligt vad jag har förstått att satsa pengarna på Aten. Det kommer oss i Sverige föga till del. Vi gör en satsning på Sverige - ni gör en satsning på Aten!
Herr talman! Aten var mer en vision. Där skulle man kunna samlas kring själva idrottandet. När det sedan gäller de ekonomiska kalkylerna vill jag säga att jag i dag inte kan ställa mig bakom dem. Satsa på Sverige - visst, men de summor som finns i OS-projektet skulle vi faktiskt kunna satsa på långsiktig turism och andra saker i Sverige, som utan det här risktagandet kunde sätta Sverige på kartan. Jag tror inte att det behövs ett OS för det.
Herr talman! Charlotta Bjälkebring talar om långsiktig turism. Vi pratar här om år 2004. Vad är långsiktig turism? Är det 2010 eller 2020? Det är väl snarare så att 2004 ligger litet för långt bort för att det skall vara riktigt bra i den situation som vårt land befinner sig i.

Herr talman! Jag skulle vilja inleda med att fråga den verbalt mycket skickliga debatrisen - för att använda korrekt form - Ewa Larsson vilken folkomröstning hon refererade till i sitt första anförande. Herr talman! Jag är för ett OS. Hamnar det här i Birka, så gärna för mig. Jag kommer också att rösta för det i morgondagens votering. Men jag protesterar mot de kalkyler som man här har visat upp. Jag vågar påstå att ingen regering under normala förhållanden skulle ha presterat en kalkyl som den vi har sett här i dag och som vi kan ta del av i betänkandet. För det första kan man undra vilket OS som har gått ihop. Man refererar från och med OS 1984 i Los Angeles. Det är även det mycket tveksamt. Vi hade i fjol ett friidrotts-VM i Göteborg. Svenska folket kunde varenda kväll i olika caféprogram lyssna på hur den ena efter den andra berättade hur exklusivt positivt detta arrangemang var. Nu i efterhand, med facit i hand, kan vi alla notera att ordet "succé" borde strykas ur deras ordlista. Jag deltog för något år sedan i en resa ned till Sevilla. Det hade året innan varit världsutställning. Man påstod innan man byggde världsutställningen att den skulle innebära ett lyft för området. Jag kom till en flygplats som jag trodde höll på att byggas om. Det gick ett flygplan om dagen till Madrid. Stora arrangemang innebär inte automatiskt att man får bra effekter. Jag påstår, herr talman, att kalkylerna i betänkandet är några av de största luftballonger som någonsin har presenterats i Sveriges riksdag. Man frågar sig om Riksrevisionsverkets åsikt inte är känd för utskottet. Det är rätt att de inte har dömt ut projektet, men de har sagt att kalkylerna är mycket tveksamma. Jag vill ge två exempel. Vid friidrotts-VM i Göteborg i fjol kostade polisbevakningen 400 miljoner kronor. RRV säger att det kommer att kosta 700 miljoner för polisen att bevaka ett OS i Stockholm. Stockholms kommun baserar sin kalkyl på att det kommer att kosta 200 miljoner, och det har tydligen riksdagens majoritet köpt. Skall polisen bli så mycket effektivare? Frågan är fri att besvara. Man pratar om att det skall komma in 2,5 miljarder netto på lotterier. Det innebär, om jag får lov att bidra med viss sakkunskap till kammaren, att man skall hämta hem 6 miljarder brutto. Hälften går i skatt till staten. Olika ombud har ca 10 % i provision. Jag riktar mig kanske framför allt till Ingemar Josefsson när jag säger att man skall veta att Penninglotteriet säljer penninglotter för 500 miljoner kronor per år. Kommer svenska folket under de kommande sex sju åren att få så mycket pengar, och kommer man cementera de pengarna genom att köpa lotter knutna just till ett OS i Stockholm? Jag vet, och det vet de flesta, att spelmarknaden och spelbenägenheten är rätt så konstant. Det gör ingenting i det stora sammanhanget om de som spelar skiftar spelform, utan resultatet blir detsamma. Detta är väldigt mycket en glädjekalkyl. Man säger att näringslivet skall sponsra. Jag har suttit i trafikutskottet och sett hur näringslivet skulle sponsra Arlandabanan. Vi skall inte prata mer om det. Man refererar till positiva instanser. Jag kan tala om en instans som var positiv. Det var Tipstjänst. Jag skall inte prata mer om det heller. Herr talman! Det är inte mycket som kan garanteras, men om Birka får ett OS tror jag att man kommer till kammaren efter OS och begär pengar, därför att det kostade pengar. Det vet vi om. Men tala om att det kostar pengar, och inbilla inte svenska folket att det inte kommer att kosta någonting. Vi kommer att tvingas att betala för detta, men det är bättre att tala om det i dag än att göra det efteråt.

Fru talman! Sten Andersson var inne på någonting som jag tror är viktigt i början. Den samhällsekonomiska effekten av denna typ av arrangemang är naturligtvis väldigt svår att bedöma. Tidigare har man gjort undersökningar framför allt i samband med mässor som sker i olika regioner. Man har kunnat konstatera samhällsekonomiska effekter i övrigt för mässor. Senare har man gått ut och tittat också på kultur och idrottsevenemang och upptäckt att de ger ungefär samma effekter som mässor. De ger andra ekonomiskt positiva sidoeffekter för samhällena. Det tror jag är undervärderat. Det största idrottsevenemang vi har haft i Stockholm den senaste tiden är väl ishockey-VM, som vi hade förra året. Det gav de facto idrottsarrangörerna 57 miljoner netto. Det går alltså att göra evenemang med nettovinster. Jag har inte räknat in några samhällsekonomiska effekter. Det vet vi att vi faktiskt fick då också. Som jag sade tidigare är det bra att vi har fått dessa utlåtanden från olika remissinstanser. Det innebär att vi kommer att vara bättre när OS genomförs. Dessa utlåtanden tar man nu till sig, för att se till att det blir ett så ekonomiskt bra OS som möjligt.
Herr talman! Jag hoppas att jag klargjorde att också jag vill att Birka skall ansöka om att få OS, men jag tycker att de kalkyler som har presenterats för riksdagen och som vi i morgon skall besluta om, vilka jag ställer mig bakom av ren och skär partilojalitet, minst sagt är bristfälliga. Jag tror inte att någon regering under normala förhållanden hade presenterat en sådan kalkyl som den vi nu skall ta ställning till. Man kan hitta enstaka arrangemang som har lyckats ekonomiskt sett, men i stort sett har det inte lyckats. Min kritik baseras på att jag tycker att man skall tala om för människorna vad detta kommer att innebära före OS. Det blir regelmässigt en förlust, men det kan kanske finnas andra och positivare effekter framöver. Jag nämnde lotteriet och, inte att förglömma, polisen. Hur kan polisen i Stockholm bli så pass mycket effektivare än polisen i Göteborg, Ingemar Josefsson? Har Riksrevisionsverket så dåligt på fötterna när man säger att polisen kostar 700 miljoner? Stockholms kommun säger 200 miljoner, men det kostade 400 miljoner - det är många siffror, herr talman - i Göteborg, vid ett arrangemang som ändå var betydligt mindre. Till sist vill jag säga att jag ibland i kammaren har blivit beskylld för att vara grov i flyktingpolitikdebatten. Att stå här i kammaren och säga att det som inte går till Stockholm går till Aten tycker jag överträffar det mesta.
Herr talman! Jag tycker för min del att det man bl.a. skall ta till vara från remissinstanserna är deras påpekande om polisen, Sten Andersson. I den budget som är gjord har det också lagts in marginaler vad gäller den delen. Vi har tid på oss. Vi har haft en remissomgång för att få synpunkter, och den har varit värdefull. Att sedan säga att enskilda evenemang har gått ihop, när jag visar på det, tycker jag är litet orättvist. Flera av de senaste sommarolympiaderna har de facto gått ihop.
Herr talman! Det talades om marginaler. Okej, allt är marginellt. Men det gäller 500 miljoner minus vad beträffar polisen, om vi nu skall ha någon form av tilltro till RRV. Har vi inte det bör vi skrota den aktiviteten och satsa pengarna på någonting annat. Det gäller 500 miljoner i kursförluster, därför att kalkylerna baseras på en dollar på 7,50. I dag är den nere i 6,82, tror jag. Det är alltså en miljard vi pratar om. När man som företrädare för ett OS kallar en miljard för "marginaler" tycker jag att vi bör bli mycket försiktiga. Herr talman! Jag vill betona att jag är positiv till att vi skall ha ett OS i Sverige. Jag är en sann idrottsvän. Men jag vill att ni skall tala om sanningen för oss innan. Kom inte och säg efteråt att ni inte hade någon aning om detta!
Herr talman! Jag måste säga att jag har stor respekt för Sten Anderssons ärlighet. Jag efterlyste tidigare just att man skall säga som det är - det har jag efterlyst flera gånger förr. Man skall säga att man vill ha ett OS och att det får kosta vad det kosta vill. Det handlar om 700 miljoner för polisen. Sedan tillkommer 400 miljoner för att landstinget skall kunna klara av sjukvården. Tunnelbanestationer skall byggas om. Det handlar om tvärspår, ökad turtäthet osv. Detta är kostnader för stad och landsting. När vi pratar om skatteintäkter från alla som skall komma hit och konsumera handlar det om intäkter till staten.
Herr talman! Nu är jag i den unika situationen att jag har en chans att ställa en fråga till Ewa Larsson. Detta innebär att hon måste svara på den fråga som jag ställde i mitt inledningsanförande: Vilken folkomröstning refererade Ewa Larsson till? Det skulle vara klargörande att få svar på den frågan. Jag tror inte att det handlade om den folkomröstning som jag var med om 1980. Jag håller med Ewa Larsson om att man skall berätta vad detta kostar, men jag tror inte att Ewa Larsson delar min uppfattning om att Sverige bör ha ett OS. Många andra länder som är betydligt fattigare än Sverige, även om man räknar med vår stora statsskuld, har tagit ett ansvar. De anser att sådant här samlar människor och skapar intresse. Det handlar inte om 3 miljoner, som Ingemar Josefsson sade, utan kanske om 3 miljarder som ser på detta via TV Det är viktigt att man kan fånga och ena människor på det här viset. Men vi skall vara litet ärliga. Ewa Larsson! Du vill inte ha ett OS i Sverige. Jag brukar inte säga du i riksdagen, men undantaget bekräftar regeln.
Herr talman! Det är alltid trevligt när andra talar om vad man vill eller inte vill. Jag skulle uppskatta om också socialdemokraterna kunde säga som Sten Andersson: Vi vill ha ett OS, kosta vad det kosta vill. Med tanke på den ekonomiska kalkyl som jag ser och att miljökonsekvensbeskrivningar hittills är obefintliga har jag inget underlag för att säga ja till ett OS. Men jag har respekt för att man tycker att det behövs någonting som samlar nationen, att man inte tycker att det finns några samhällsvisioner och att man inte tror på en avveckling av kärnkraften. Man ser att detta är vad som behövs just nu för att samla nationen och att det får kosta vad det kosta vill. Det har jag respekt för.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Ewa Larsson om vilken folkomröstning hon refererade till i sitt inledningsanförande. Jag är väl medveten om att min skånska kan vara besvärlig. Men jag skall försöka prata sakta, klart och tydligt. Ville Ewa Larsson på något vis försöka plocka poäng i den här debatten genom att tala om den folkomröstning som ägde rum 1980? Jag ställde en fråga. Tystnaden är total. En nål som man släpper i Faraos gravkammare är ett stort brak i jämförelse med det svar som Ewa Larsson dess värre inte åstadkommer.

Herr talman! Det skulle vara intressant att veta var Sten Andersson har fått uppgifterna om vad kostnaderna för polisen under friidrotts-VM i Göteborg uppgick till. Jag har nämligen försökt få reda på det från utredningstjänsten. Där lyckades man inte få fram de uppgifterna. Sten Andersson sade också att vi i utskottet inte var riktigt klara över vad vi fattade beslut om i det här fallet, att vi inte kunde ekonomin. Jag vill påtala att jag i mitt anförande faktiskt sade att polisen i sitt remissyttrande har sagt att polisens extra kostnader beräknas uppgå till ungefär 500 miljoner.

I mitt exempel rör det sig om att Tipstjänst skulle nå en marknadsandel på den totala spelmarknaden på någonstans mellan 2 och 3 %. Spelmarknaden är inte helt statisk. Den växer med någon enstaka procent per år. Jag tror faktiskt att Tipstjänst med en bra marknadsföring skulle kunna utnyttja denna lilla tillväxt i spelmarknaden till detta OS-spel.
Herr talman! Från alla håll försöker vi göra vad vi kan för att basera det som vi beslutar i riksdagen på ett någorlunda hyggligt faktaunderlag. Stockholms kommun har i sin ansökan sagt att polisen kommer att kosta 200 miljoner. Polisen i Göteborg kostade 400 miljoner. Det var ett betydligt mindre arrangemang. RRV säger att det här kommer att kosta 700 miljoner. Det är alltså ett glapp på 500 miljoner, en halv miljard. Det är en summa som för de flesta människor är totalt obegriplig. Jag hoppas att Lars Liljas övriga kolleger i kammaren vet mer än vad de tror. Det är statistiskt bevisat att spelmarknaden är konstant. Den ökar kanske med någon procentenhet per år, men det är baserat på inflationen och ingenting annat. Hur kan man tro att man kan starta ett nytt spel som skulle överstiga Penninglotteriets omsättning på 500 miljoner kronor per år? Jag trodde att naiviteten hade nått sina gränser. Men efter Lars Liljas anförande noterar jag att den inte har gjort det.
Herr talman! Vi diskuterar ganska många gissningar. Jag vill påstå att man har gjort de flesta av dessa beräkningar så hyggligt som man kan göra så här långt före spelen. I mitt exempel räknar jag fortfarande med att staten tar hand om dessa 500 miljoner för polisens kostnader. Dessutom finns det i Stockholms budget 620 miljoner för just säkerheten och sjukvården under dessa spel. Penninglotteriet är ett spel som är på väg neråt. För närvarande är det ett av de spel som går sämst. Vi kan ta Bingolotto som exempel. Årsomsättningen har vuxit från 0 till 3 miljarder på några år. Därför behöver man inte alltid vara så pessimistisk. Tipstjänst kan faktiskt lyckas med att lansera ett bra spel som har möjlighet att växa. Jag vidhåller att jag tycker att OS i Stockholm och Sverige år 2004 är positivt för turismen och besöksnäringen. Det är positivt för kulturen, idrotten, ungdomen, näringslivet, sysselsättningen och statsfinanserna.
Herr talman! Jag inbillade mig inte att man skulle ha ett litet anförande när man hade en replik på någon. Vi är helt överens om att det här är positivt för både Stockholm och Sverige. Det är helt klart. Det tror jag också. Däremot är vi inte överens när det gäller lotteriet. Jag tror att ett lotteri med t.ex. åtta siffror på en lottsedel har exakt samma effekt på köparen som en penninglott. Om jag då vill köpa en penninglott eller en OS-lott kanske jag inte köper penninglotten. Vad blir då den sammanlagda effekten? Herr talman! Avslutningsvis - jag hoppas i alla fall det, men Åke Gustavsson kanske provocerar mig - tycker jag fortfarande att det här med OS är bra. Det är bra att Birka får ett OS. Det är bra för Sverige. Men jag tycker att man skall ha kalkyler som är vettiga. Vi skall inte sänka politikerförtroendet ännu lägre än vad det är i dag genom att efteråt komma och säga att det var ett bra arrangemang, men tyvärr kostade det mycket pengar som vi inte hade en aning om. Låt oss slippa och undvika den situationen.

Herr talman! De ärenden som vi skall diskutera och besluta om i dag tillhör förvisso inte de stora ekonomiska frågorna. I propositionen har också angivits att de ekonomiska effekterna för den offentliga sektorn vad avser värderingen av förmånen av resor, slopande av skattefriheten för trohetsrabatter inom flygbranschen samt åtgärden att inte beskatta förmånen av utbildning och liknande inför omstruktureringar av företag endast är mycket marginella. Men just det faktum att de är mycket marginella gör de här förslagen speciellt intressanta. Här läggs alltså fram förslag inom beskattningsrätten som inte har sitt ursprung i att förstärka den offentliga sektorns ekonomi. Förslagen måste då rimligtvis ha en stark ideologisk koppling. Varför skulle regeringen och riksdag annars behandla frågorna, speciellt i en tid när arbetet här i riksdagen och i regeringskansliet borde fokuseras på de verkligt stora frågorna? Hur skall vi få till stånd en ekonomisk tillväxt och en sjunkande arbetslöshet? På dessa områden har riksdagsmajoriteten inte kunnat komma med några konstruktiva idéer. Vi i moderaterna anklagar majoriteten för att blunda för verkligheten. Vi har i olika förslag utformat en alternativ strategi. Riksdagsmajoriteten har byggt sina ställningstaganden på en i grunden förlegad ideologi och en skev uppfattning av vad som skapar välstånd. Men vad har nu detta med dagens ärenden att göra. Jo, i all sin enkelhet blottar de majoritetens inställning till medborgarna, och framför allt visar de hur man egentligen betraktar företagare. Låt oss först granska förslaget om att skattebefria förmånen av utbildning och liknande åtgärder i samband med omstruktureringar. Det kunde ha varit ett bra förslag - konstruktivt och offensivt. Men man har gjort ett stort undantag, och det är här som majoritetens egentliga inställning till småföretagen avslöjas. Man kan skriva vackra ord i regeringsförklaringar och göra tjusiga appeller om småföretagarna som dagens hjältar, men verkligheten i dag visar sanningen. Och sanningen är att man nu, såsom tidigare, misstror företagarna, och då främst de 300 000 fåmansföretagen i landet. Om man är anställd i ett fåmansföretag och dessutom äger en aktie i bolaget kommer man att få skatta för den utbildning som arbetsgivaren kan bekosta i samband med att man blir uppsagd från arbetet och måste söka sig till nya områden. Alla andra anställda i det bolaget slipper beskattning och naturligtvis alla anställda i andra typer av företag. Det är alltså frågan om en ren diskriminering. Det rimmar mycket dåligt med de stolta deklarationer som lämnats från den här talarstolen av företrädare för regeringen och de olika riksdagspartierna. Det är ju inom småföretagen som tillväxten skall komma, hävdar alla. Men när vi skall genomföra en så marginell förbättring av skattelagarna som den aktuella då kommer bockfoten fram. Tänk om småföretagarna skulle missbruka den föreslagna regeln! Majoriteten tycks inte ha något större förtroende för dem som arbetar i fåmansföretag och som dessutom valt att ta en personlig risk och köpt en eller annan aktie i bolaget. Det som annars anses vara så bra är egentligen någonting misstänkt och skumt, tycks det. På något annat sätt kan man inte tolka utskottsmajoritetens förslag. Nu är det ännu värre. I den utredning som legat till grund för förslaget, SOU 1995:94, var man klokare. Dock krävdes för företagsledare, delägare eller närstående i fåmansföretag eller i fåmansägt handelsbolag att den skattskyldige arbetat minst halvtid och under minst två för att inkluderas i dessa regler. De allra flesta remissinstanserna hade ingen erinran mot förslaget. Regeringen däremot tycker att bestämmelserna kan missbrukas och därför följs inte utredningens förslag. Skattelagarna skall stå i överensstämmelse med den allmänna rättsuppfattningen. Hittills har faktiskt förmånen av fri utbildning varit skattepliktig, men ingen har egentligen uppfattat det så. Skattemyndigheterna har varit påfallande passiva. Det kunde alltså ha varit ett riktigt bra förslag, som jag sade tidigare, men nu har vi fått den här diskriminerande inskränkningen. Då ställer jag frågan: Hur tror man att det skall gå att skapa ett positivt företagsklimat när man gång på gång visar hur man i grunden misstror företagarna? Herr talman! Jag yrkar därför avslag på hemställan i SkU25 vad gäller mom. 1 och hemställer om bifall till reservation 1. En annan för det allmänna mycket marginell inkomstökning ger förslaget att ändra skattebestämmelserna för värderingen av förmåner av resor för anställda i flygbolag. Detta är en gammal fråga. Den styrs inte heller av några statsfinansiella skäl utan är ett uttryck för en avundsjuka som många känner inför flygbolagsanställdas möjligheter att kunna resa ut till ett relativt lågt pris. Vad många då inte tänker på är de mycket rigorösa begränsningar som denna förmån är försedd med. Under mina år i näringslivet har jag träffat många förtvivlade strandsatta flygbolagsanställda som helt enkelt inte har kunnat komma hem på avsedd tid därför att alla plan är fullbokade. Jag rekommenderar alla som är avundsjuka att tillbringa en söndagseftermiddag eller söndagskväll på Kastrup. Då får ni kanske en något annan inställning. Att vara stand-by och inte veta om man kommer med ett plan inskränker alla möjligheter att kunna planera t.ex. sin semester riktigt bra. Man vet inte om man kommer fram i tid. Därför kan man inte boka hotell om man inte är villig att betala för logit även om man inte utnyttjar det osv. Det går kanske an att åka på det sättet för ensamma, men för familjer är det sannerligen ingen sinekur. Flygbolagsanställda borde väl som alla andra kunna få erhålla personalrabatter, vilket som bekant är skattefritt om de håller sig inom rimliga gränser. Men i propositionen har man slagit fast att man inte kan betrakta reseförmånen som en personalrabatt. Motivet är att stand-by resor inte ingår i flygbolagets ordinarie sortiment. Ergo så är det ingen personalrabatt. Detta är hårklyveri. En flygresa är en färskvara. När planet lyft är möjligheten att kunna sälja ytterligare platser borta. Om man strax innan avgång kan konstatera att det faktiskt finns några tomma platser kvar har dessa inget marknadsvärde. Man kan inte gärna annonsera ut dem. Flygbolaget får alltså inga extra kostnader och den anställde får en möjlighet att komma utomlands till ett lågt pris, men med stora begränsningar och utan garanti för hemresa. Ett annat skäl till att vi inte bör fatta något beslut i dag är att en relativt stor andel av de SAS-anställda använder sina ID-resor - det är så de kallas i branschen - för resor mellan bostadsorten och stationeringen. Personalen förflyttas under en kortare eller längre tid och utför sitt arbete på annan ort. I en internationaliserad värld, och i ett skandinaviskt företag är denna rörlighet naturlig. Denna typ av resor skall vara undantagna från beskattning. Men de kommer enligt detta förslag att ingå i beräkningsunderlaget för schablonberäkningen. Vem skall åläggas att hålla reda på om det är fråga om enskilda resor, eller resor som sammanhänger med placeringsorten? Herr talman! Vi har i dag ett schablonvärde för de flygbolagsanställdas reseförmåner. Vi kan gott ha kvar det till dess att regeringen kan presentera ett rimligare förslag. Det bör vara mindre byråkratiskt, och det bör innebära mycket mindre av administrativt arbete. Detta berör speciellt de mindre flygbolagen, som kommer att få mycket stora problem om den nu föreslagna åtgärden blir lag. Med det nuvarande förslaget kommer det att bli svårt eller omöjligt att deklarera förmånerna på ett korrekt sätt eftersom den skattskyldige självt inte kan vare sig beräkna underlaget eller kontrollera beräkningarna. Detta är ett tungrott administrativt system för att uppnå - ja, vad vill man egentligen uppnå med den föreslagna reformen? Herr talman! Även nästa förslag är ett utslag av missriktad nit. I en allt hårdare konkurrens mellan de internationella flygbolagen har olika typer av trohetsrabatter introducerats. Det var till en början de amerikanska bolagen som erbjöd sina kunder bonuspoäng som sedan kunde omvandlas till resor. SAS tvingades följa efter, efter det att American Airlines genom att erbjuda bonus konkurrerat ut SAS på linjen till Chicago. Regeringen och utskottsmajoriteten anser att det rätteligen är arbetsgivaren som har fått trohetsbonusen, och att det är arbetsgivaren som skall lämna kontrolluppgift när någon utnyttjar bonusen för privat bruk. Det blir alltså arbetsgivaren som drabbas av ökade kostnader för att hålla reda på hur trohetsbonussystemet, som är ett avtal mellan flygbolaget och resenären, tillämpas. Lagrådet har ansett att dessa mycket komplicerade förhållanden måste studeras betydligt mer ingående innan kontrolluppgiftsskyldigheten regleras. Vi moderater anser att det är helt oacceptabelt att arbetsgivarna under straffansvar blir ålagda ansvar för såväl kontrolluppgifter som arbetsgivaruppgifter om förmåner som arbetsgivaren dels inte har utgivit, dels inte på något sätt kan kontrollera. Detta är oacceptabelt i en rättsstat. Herr talman! Regeringen vill också ge skattemyndigheterna ytterligare en månad, november månad, på sig för att under taxeringsåret kunna fatta beslut till den skattskyldiges nackdel. Detta innebär att skattemyndigheterna får ytterligare tid till sitt förfogande, utan att den skattskyldige fått motsvarande tid för att förbereda sig. Vi moderater tycker därför att det vore rimligt att också den som lämnar särskild självdeklaration skulle få ytterligare en månad på sig. Som det är i dag är det lätt hänt att någon uppgift blir felaktig eller bortglömd på grund av tidspressen. Följderna för den enskilde blir som bekant mycket hårda. Det vore därför rimligt att fastställa den 2 maj som en gemensam dag för alla typer av deklarationer. Samtidigt bör skattemyndigheterna få den begärda extra månaden för granskning. Vårt förslag överensstämmer för övrigt med ett förslag från Riksskatteverket. Det är så enkelt att det inte behöver utredas ytterligare. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga de reservationer som Moderaterna har avgett, men vill för tids vinnande endast yrka bifall till reservationerna

Herr talman! Det är en riktig "krångelpropp" som vi nu skall behandla. Regeringen och utskottsmajoriteten krånglar till det för företagen. Det första förslaget t.ex. handlar om förmånen av fri utbildning och andra åtgärder i samband med uppsägning och omplacering och att detta inte skall beskattas hos mottagaren. De flesta har nog inte förstått att denna utbildning har varit beskattad! Effekten blir bara en enorm försämring. Det finns fall där en delägare i ett fåmansföretag har haft närstående i denna belägenhet. Detta andas en förfärlig småaktighet och misstro mot delägare i fåmansföretag. För mig är det fullständigt obegripligt att alla säger att antalet småföretagare skall öka, att de skall anställa fler och att nya företag skall bildas. Vi i Folkpartiet är också för detta. Men det kommer att bli fåmansbolag som bildas, är inte Socialdemokraterna medvetna om det? Det är ju dem som Socialdemokraterna misstror så till den milda grad. Hur skall man få 3 000 nya jobb i veckan om man misstror småföretagarna på detta sätt? Det behövs en helt annan form av kulturförändring. Jag har suttit med i den arbetsmarknadspolitiska utredningen. Vi tryckte där mycket hårt på vikten av att man vid uppsägningar av personal så tidigt som möjligt kompetensutvecklar dem som är uppsagda. Helst skall detta ske redan under uppsägningstiden - just för att undvika långa arbetslöshetsperioder och för att kunna effektivisera förmedlingsarbetet. Detta är alltså till fördel för samhället. När man läser det liggande förslaget om förmånsbeskattning av flygresorna, och historiken bakom detta, ser man att hanteringen av detta är mycket märklig. Man kan lätt inse vad en sådan som komikern Robert Gustafsson skulle kunna göra av detta. Lars Hedfors, ordföranden i skatteutskottet, har tidigare sagt att reglerna kommer att bli mycket krångliga för både arbetsgivare och arbetstagare. För arbetsgivaren blir systemet dessutom mycket dyrt att administrera, och för skattemyndigheterna leder det till ökade kontrollproblem. Man avslår alltså denna typ av individuell beskattning. Svante Öberg, statssekreterare, har sagt att vi snarast skall ta fram en lagrådsremiss med en schablonbeskattning av reseförmånerna helt enkelt på grund av krånglet med och de kraftiga protesterna emot denna individuella beskattningsmodell. Ändå har nu detta förslag om en individuell beskattning lagts fram för tredje gången. Jag tycker inte att det är ägnat att inge någon respekt för det politiska systemet. Det enda rätta är att yrka bifall till reservation nr 2. Krångel är det också med trohetsrabatterna för kunder. Man får tycka vad man vill om dessa rabatter. Det är ju ett konstigt system som naturligtvis fördyrar resandet. Arbetsgivarna har egentligen anledning att tycka att sådana här trohetsrabatter inte borde finnas. De har ingen möjlighet att kunna kontrollera om, när och hur deras anställda har utnyttjat en bonus för privat bruk. Lagrådet har därför förordat ytterligare överväganden innan regleringen av kontrolluppgiftsskyldigheten införs. Det är helt enkelt omöjligt för företagen att kontrollera, och sådant skall man inte införa. Däremot är det viktigt att arbeta internationellt för att få bort den här typen av trohetsrabatter. Men vi får heller inte göra så att de svenska flygbolagen hamnar i en sämre konkurrenssituation än utländska flygbolag. Vi har också en reservation där vi menar att det skulle ge en rationell hantering av deklarationerna om alla lämnade in dem gemensamt den 2 maj. Det är något vi förordar. Jag står naturligtvis bakom alla reservationer, men för att vinna tid yrkar jag enbart befall till nummer 2.

Herr talman! Vänsterpartiet kan i princip ställa sig bakom de flesta av regeringens förslag i propositionen och det utskottsbetänkande som finns här. Det finns egentligen bara ett undantag, där vi har en avvikande mening. Det gäller mom. 5, taxeringsbeslut i november. Många av oss har läst i tidningarna att Riksskatteverket minsann har gott om pengar. Nu är det ju inte så. Riksskatteverket har stora sparbeting. Men om man kan använda sparade medel från tidigare år och effektivisera sin verksamhet, kan man kanske klara sparbetingen och samtidigt bibehålla effektiviteten. En av de åtgärder som Riksskatteverket behöver vidta för att effektivisera är just att ha en gemensam deklarationsdag. Vi anser från Vänsterpartiets sida därför att det finns tillräckligt underlag för att riksdagen nu skall kunna besluta i denna fråga. Det syns i utskottstexten att utskottsmajoriteten inser att vi har rätt, men man vågar inte ta steget. Ibland behöver man dock inte göra det enkla komplicerat. Den här frågan är enkel och beredd; det är dags att besluta. Herr talman! Det finns en annan fråga som är riktigt komplicerad, inte lagstiftningsmässigt men när lagen skall möta verkligheten i levande livet. Det gäller skattefrågor vid tjänstgöring inom EU. Riksdagen skall i dag besluta om en ny lagtext. Den finns i propositionen på sid. 11. Den lyder: "Den fasta resekostnads och traktamentsersättning som betalas av Europaparlamentet till företrädare i Europaparlamentet skall inte tas upp som skattepliktig intäkt, såvida den inte kan antas väsentligen överstiga de kostnader den är avsedd att täcka." Det är en fullt rimlig lag som vi skall fatta beslut om i riksdagen. Den stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet och är i teknisk mening fullt riktig. Men det blir något mer komplicerat om man läser vad regeringen skriver på sid. 69 i propositionen: "Sammantaget kan nivån på den av Europaparlamentet erhållna ersättningen inte antas väsentligen överstiga kostnaderna för den genomsnittlige företrädaren." Så är det alltså. Men låt oss tänka. Det är ju många från detta parlament som nu är i Europaparlamentet. Vi riksdagsledamöter bör besöka Bryssel; det har fru talman sagt. Kanske inte en gång i veckan men i alla fall en gång om året. Det är viktigt. Men vad får vi som riksdagsledamöter när vi besöker Bryssel? Om jag minns rätt är schablonen för traktamentet 458 kronor. Det räcker för mig när jag är i Bryssel. Det är visserligen dyrt i Bryssel, och det har förekommit att folk har slösat väldigt med allmänna medel där. Men sådana är ju inte vi, eller hur? För oss räcker dessa pengar. Men vad behöver en Europaparlamentariker för att klara en dag i Bryssel? Jo, 2 000 kr. Varför är de så mycket dyrare i drift än vi ledamöter? Då skulle man ju kunna lösa problemet genom att likställa oss med dem och höja våra ersättningar till 2 000 kr. Men jag tycker att jag klarar mig på 458 kr, och jag tror att de flesta ledamöter kan göra det. Vi får ju dock login betald, liksom resekostnader utöver det. Ibland kan man få välja en litet billigare restaurang, men det kan man väl göra? En gång åt jag inte frukost på Hilton utan på ett annat ställe för att spara. Jag ville inte betala över 200 kr för frukosten. Det behöver man inte göra, tycker jag. Häri ligger problemet. Vi säger nu att detta är en skälig kostnad, och det bör vi inte säga. Om det skulle vara en skälig kostnad, skulle det vara skäligt att betala 1 500 per natt, varje natt i en månad. Det skulle bli väldigt höga hyreskostnader. Jag tycker inte att man skall behöva bo för 45 000 kr i månaden, inte ens i Bryssel. På grund av detta är Vänsterpartiets särskilda yttrande viktigt. Vi säger att vi förutsätter att regeringen kommer att verka för en ändrad inställning inom EU i dessa frågor. Vi konstaterar att vi genom dessa regler riskerar att grundläggande rättsprinciper luckras upp. Detta är ju tillämpningsfrågor och inte direkta lagstiftningsfrågor. Jag tror att vi politiker bör vara mycket vaksamma på det här. Vi skall inte unna oss något som vi inte unnar medborgarna i gemen. Herr talman, som tjänstgör nu, har levt under dessa villkor och varit djupt internationellt engagerad, och han har klarat av det. Vi andra ledamöter har också klarat det. Varför skulle inte Europaparlamentariker klara det vi i Sveriges riksdag klarar? Det är min synpunkt i frågan.

Herr talman! Regeringen föreslår att förmån i form av fri utbildning och andra åtgärder i samband med uppsägning och omplacering inte skall bli beskattade hos mottagaren under förutsättning att utbildningen eller åtgärden är av väsentlig betydelse för att den skatteskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Detta är sympatiskt och visar omtanke om den skatteskyldige som står på tröskeln till att förlora sitt arbete och som vill ta nya tag för att finna ett nytt arbete och en utkomst för sin familj. Här borde regeringen ha satt punkt, dvs. låtit förslaget omfatta alla människor som hamnar i denna svåra situation. I stället väljer regeringen att göra åtskillnad mellan personer som står på arbetslöshetens tröskel genom en diskriminering. Diskrimineringen tar sin utgångspunkt i vilken typ av sysselsättning personen har haft fram till dess att denna befinner sig på tröskeln till arbetslöshet. Regeringen föreslår och utskottets majoritet har beslutat att diskrimineringen skall slå till "om den anställde är företagsledare eller delägare i företaget eller närstående till sådan person". Regeringen och utskottets majoritet anser att det föreligger "en risk för att reglerna missbrukas om de utvidgas på detta sätt". Självklart finns det en risk för missbruk. Det skulle väl också finnas en risk för missbruk om det fanns en anställd eller tjänsteman med i sammanhanget? Herr talman! Här visar regeringen och utskottets majoritet vilka personer man vill visa förtroende för och tillit till. På ett mycket tydligt sätt väljer man att markera ut arbetsgivaren och dennas representanter. Inte nog med det - också deras närstående skall diskrimineras inför den förestående arbetslösheten. Vilka företagare kan detta handla om? Sannolikt många gånger en f.d. arbetstagare som gjort en stor ekonomisk ansträngning för att starta ett eget företag i syfte att förverkliga ett projekt eller en produktidé och vid framgång skapa sysselsättning både för sig själv och andra. Trots ansträngningen kanske man inte lyckades - företaget måste läggas ner - och nu står man på tröskeln till arbetslöshet. Då väljer regeringen och utskottets majoritet att markera ut ägaren och dennes familj som icke trovärdiga till ett litet skatteavdrag för att hjälpa till att hitta ny sysselsättning. Och skälet är att man har varit egen företagare! Tror regeringen och utskottets majoritet att denna familj någonsin mer känner samhällets stöd att starta ett nytt företag? Regeringens representanter talar vitt och brett i salongerna om småföretagandets betydelse för ökad sysselsättning, men så handlar man i rakt motsatt riktning. Eller finns det småföretag utan företagare? Man säger ett och gör ett annat. Räkna med att näringslivet reagerar med utgångspunkt från vad regeringen gör, inte vad den säger att den gör. Vi kristdemokrater instämmer i motionärernas förslag att de nya begränsningarna för fåmansföretagare m.fl. skall avvisas. De är fel. Herr talman! Beträffande förmånsbeskattningen av flygresor som anställningsförmån har vi den uppfattningen, att i den mån en individuell beskattning skall införas för fria flygresor bör den grunda sig på enkla schabloner. De förslag som lagts fram under den borgerliga regeringsperioden och som i stora delar sammanfaller med en lagrådsremiss våren 1995 innehåller utgångspunkter för att nå fram till en godtagbar förenklad lösning. Den här typen av beskattning bör inte bedrivas med en överambition för att nå millimeterrättvisa. Vi kristdemokrater anser att regeringen bör återkomma med ett nytt förenklat förslag, och i avvaktan härpå bör den nuvarande schablonen tillämpas även vid 1998 års taxering. Vi motsätter oss majoritetens beslut i vår reservation. Herr talman! Med utgångspunkt från vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Herr talman! Ingibjörg Sigurdsdóttir tog i sitt anförande upp frågan om fåmansbolagen och citerade både propositionen och utskottets betänkande vad gäller risken för missbruk. Varför skall vi ha ett system som exkluderar de anställda i de 300 000 fåmansbolagen från möjligheterna till en skattefri utbildning? Det är ju lika synd om dem. Anställda kan vara delägare i småföretag. Nisse som är anställd i t.ex. ett rörläggningsföretag kan ha köpt in aktier i detta när byggbranschen går ned. Varför skulle man inte i det företaget kunna säga att han behöver en sådan här utbildning? Det positiva är att man inte kan ta pengarna med sig, utan man får en utbildning. Riksdagen har i andra sammanhang beslutat om att arbetslösa skall kunna få studera på universitet osv. Varför skall vi diskriminera de anställa i fåmansföretag? Det är min första fråga. Jag har vidare gjort en intressant iakttagelse. Ingibjörg Sigurdsdóttir förlitar sig på Lagrådets uttalanden när det gäller reseförmåner för de anställda men kommenterar inte att Lagrådet icke tycker att systemet med trohetsrabatter, s.k. frequent flyerrabatter, bör genomföras på det sätt som nu är föreslaget, helt enkelt därför att arbetsgivaren saknar möjligheter att kontrollera det. Dessutom är det fem års giltighetstid på en sådan här bonus. Vad händer under fem år? Man slutar, och man hamnar någon annanstans. Hur skall jag som arbetsgivare kunna veta vad som händer under fem år framåt med den som har varit anställd för mig? Det är en omöjlighet, och därför skall det här förslaget avvisas.

Herr talman! Det är ganska enastående att införa ett system där man exkluderar en grupp personer av omtanke om att de inte skall kunna misstänkas för missbruk. Jag tycker att det är en helt ny definition av både rättssäkerheten och uppfattningen om medborgare och individer. I själva verket har man inom socialdemokratin en mycket lång tradition av misstro mot småföretagare, och det är den som har kommit till uttryck här. Anledningen till att jag kan vara så säker på den punkten är att en statlig utredning har kommit med ett vettigt förslag, nämligen att de personer som det gäller kunde få samma förmån som alla andra, dock under två förutsättningar. Den ena är att de har varit anställda minst två år i företaget, och den andra är att de har arbetat minst halvtid. Därmed skulle de likställas med alla andra. Min fråga är fortfarande: Varför skall småföretagare och i småföretag anställda som har satsat egna pengar i dessa företag diskrimineras i en i övrigt vettig lagstiftning? Jag tycker att det framlagda förslaget är signifikativt för hur regeringen och det regerande partiet tänker.

Herr talman! Jag vill återkomma till frågan om rätt till avdrag för utbildning. Ingibjörg Sigurdsdóttir sade tidigare att motivet för att denna möjlighet inte ges till företagsledare, delägare och närstående skulle vara att det inte finns något tvåpartsförhållande och därmed ingen möjlighet till kontroll. Detta är inte relevant. Det fattas hundratals beslut i de här företagen utan att det föreligger något tvåpartsförhållande men där vi godkänner avdragsmöjligheter. Vid varje tillfälle då en företagare fattar beslut om en investering eller en satsning i företaget som är avdragsgill gör han eller hon detta helt självständigt och har skattebetalarnas förtroende att också utnyttja exempelvis avdragsregler. Det är ingen skillnad i detta sammanhang. Varför vill regeringen och utskottets majoritet stämpla ut en sådan här familj som står på arbetslöshetens tröskel, när det är som mest kännbart i sammanhanget, samtidigt som den i övrigt åtnjuter förtroende? Det är min fråga.

Herr talman! Jag fick inte svar på min fråga om varför man gör åtskillnad. Vid ett visst tillfälle har den lilla företagaren förtroendet att så att säga disponera skattemedel enligt lagens paragraf. Men i en situation då företagaren är väldigt pressad och inte har några möjligheter att fortsätta sitt arbete men vill skapa förutsättningar för detta också för sina anhöriga och anställda - då har företagaren inte förtroendet. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Jag hoppas att jag får svar på den. Är det inte viktigt att man har en god attityd till företagande och ett bibehållet förtroende för just de små företagen? Ni talar ju så ofta om att de skall skapa sysselsättning. Tror majoriteten i utskottet att detta ger en miljö som gör att man vill satsa igen och som gör att man känner att man har samhällets stöd, när lagstiftningen inte är konsekvent? Är det inte viktigt med attityder? Jag vill foga den frågan till de frågor jag ställde tidigare.

Herr talman! Det är rörande att höra att Ingibjörg Sigurdsdóttir har en sådan omsorg om företagande och företag. Jag lade märke till att hon inte använde ordet företagare - en person av kött och blod som gör en samhällsnyttig insats - en enda gång. Företagare är inga spekulanter, de är inga småfifflare, som missbrukar regler. Det finns vansinnigt många särregler för fåmansföretag, alldeles för många. Det är ett hinder. Nu vill regeringen öka på antalet. Förutsättningen för att få den här skattefriheten är ju att utbildningen eller åtgärden bedöms vara av väsentlig betydelse för att den skattskyldige skall kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Det är ett krav som är uppställt och som därför inte kan missbrukas. Taxeringsmyndigheterna kan kontrollera att reglerna inte missbrukas. Det är bara av ren "kelighet" som man påstår det. När det gäller förmånen av flygresor tycker jag att det vore ganska intressant att veta vad det är som på några månader har ändrats. Ni har ju tidigare också tyckt att reglerna med individuell beskattning är krångliga för både arbetsgivare och arbetstagare, att de är dyra att administrera och att de leder till ökade kontrollproblem. Vi vill att man tar fram ett nytt förslag med en godtagbar förenklad lösning. De små bolagen, speciellt de utländska, har mycket svårt att ställa upp på kraven. Från de anställdas sida protesterar man också mot att det blir orättvist. De anställda kan nämligen beställa sina biljetter i utlandet. Det blir alltså inte fråga om någon ökad rättvisa.

Herr talman! Man har från de anställdas sida också pekat på hur orättvist det blir vid individuell beskattning. En vanlig resenär kan ju beställa en resa från A till B. För de anställda kan det dock bli nödvändigt att ta sig fram på många olika sätt för att komma till B. Kanske måste de åka via både X och Y och ibland kanske också via Z. Kanske får de också stå över. Lagrådet lade i oktober 1995 fram ett alternativt förslag till lagtext om schablonbeskattning som man ansåg vara ett bättre alternativ än det som låg till grund för det dåvarande förslaget. Det har utskottet inte på något sätt tagit ad notam. I stället har man lagt fram den nya texten, som fullständigt förkastas av hela flygbranschen, både företagen och de anställda. Reglerna är mycket krångliga, de leder till omöjliga kontrollproblem och är dessutom orättvisa.

Herr talman! Jag vill göra en sista kommentar till frågan om traktamentsreglerna för EU parlamentariker. När jag tog upp den frågan gav det inte upphov till någon replik eller kommentar från övriga meddebattörer. Ibland säger man att en tystnad kan vara talande. Jag är inte säker på att det är så den här gången. Det kan vara så att övriga debattörer ger ett tyst medgivande. Det kan också vara så att man för tillfället inte har några bra argument för att förklara det här för mig. Men det kan även finnas en tredje för mig okänd anledning. Det kanske beror på att det drar sig mot lunch, vad vet jag. Jag kan bara konstatera att det är stor skillnad mellan vad man anser att en riksdagsledamot skall klara sig på i Bryssel och vad man anser att en EU-parlamentariker måste ha. Det tycker jag är konstigt. Lagen är däremot rimlig. Nu får vi se vad som händer vid tillämpningen i det verkliga livet.

Herr talman! Jag hade egentligen inte för avsikt att gå upp i den här debatten, eftersom vi i huvudsak står bakom de förslag som regeringen har framlagt. Delvis på anmaning av herr Bäckström vill jag gärna deklarera att vi från Miljöpartiets sida delar den uppfattning som Lars Bäckström har framfört angående EU parlamentarikernas ersättningsnivåer. Vi tycker också att de är ganska kraftigt tilltagna. Dessutom framgår det att man från EU tycker att det här är en fråga som inte Sverige skall lägga sig i. Det är ett federalistiskt tänkande som vi motsätter oss. Jag vill gärna understryka att vi har ungefär samma syn som Vänsterpartiet i denna fråga. Jag kan väl passa på, när jag nu ändå är uppe i talarstolen, att göra en liten kommentar till debatten, som jag tycker litet gått i stå. Man kan få intrycket av att regeringen driver en företagspolitik som består i att man med piska och brännjärn försöker jaga i väg de stackars småföretagarna. Min erfarenhet genom åren är inte den. Tvärtom har Sverige ett ganska bra klimat för företagande som är ganska gynnsamt för dem som väljer att starta företag. Det betyder inte att man behöver krångla till tillvaron för dem som väljer att bedriva egna företag. Den som har ett företag har ganska stora möjligheter att skaffa sig en utbildning inom de ramar som finns. Att just den här regeln skulle innebära att man på något väsentligt sätt skulle förändra klimatet för företagarna har jag litet svårt att se. Jag tycker att det är fel proportioner i diskussionen, litet övertoner, när man försöker framställa förslagen som företagsfientliga. Det finns så oerhört mycket annat för gynnar dem som är småföretagare. Det tycker jag att man kan framhålla i det här sammanhanget. Angående reseförmånerna: Jag förstår inte varför en del partier så våldsamt värnar vissa grupper i samhället och vill att de skall kunna ha förmåner som andra inte har. Carl Erik Hedlund framställer en söndag eftermiddag på Kastrup som någonting fruktansvärt. Jag har en känsla av att en sådan söndag eftermiddag för de flesta kanske inte skulle framstå som någonting som skulle platsa i någon skräckfilmsfestival direkt. Det är ett ganska trevligt ställe att vara på en söndag eftermiddag. Där finns restauranger, det är en internationellt trevlig miljö där man kan träffa folk från hela världen. Man kan dricka gott danskt öl, man kan shoppa och göra mycket annat. Det är tveksamt om toleransnivån är så hög hos den som har sådana förmåner men som inte är beredd att göra en liten uppoffring om man blir strandsatt några timmar någonstans i stället för att komma hem. Jag tycker att förslagen i huvudsak är ganska väl avvägda. I övrigt har jag inget att anföra.
Herr talman! Ronny Korsberg tycker att småföretagarna har det rätt så bra i Sverige. Den uppfattningen delar faktiskt inte småföretagarna. Det har gjorts stora utredningar. Inom Arbetsgivareföreningen har man frågat alla sina delägare, över 50 000. Den utredningen har Ronny Korsberg och jag fått. Det är bara att läsa i den för att se vad småföretagarna tycker om företagarklimatet. Företagarnas riksförbund har på samma sätt talat om punkt för punkt hur företagsklimatet för framför allt småföretagare har försämrats sedan regimskiftet för två år sedan. Regeln om utbildning är, som jag tycker och som jag sagt tidigare, symbolisk därför att den visar att man inte kan inbegripa de anställda i fåmansföretag om de är delägare. Man ser framför sig att de äger hela företaget. Men det räcker faktiskt att man har några aktier i bolaget för att vara diskvalificerad. Då frågar man sig: Varför inrättas en sådan här sak när det samtidigt skrivs att det ur ekonomisk synpunkt är försumbart, marginellt? Är det då inte ett uttryck för misstänksamhet? Det tycker jag. Vi kan naturligtvis diskutera hur trevligt det är på Kastrup med en massa barn som springer runt och man vet inte om man kommer hem i tid till skolan på måndag, men det är en annan fråga.
Herr talman! Det var inte min avsikt att förlänga debatten i någon större utsträckning. Jag delar Carl Erik Hedlunds uppfattning att det finns saker som kan rättas till. Vi har från Miljöpartiet påpekat många gånger att det finns anledning att försöka förenkla för småföretagandet i det här landet. Vad jag menade med mitt inlägg var att det är fel att beskriva det så att just den här regeln skulle vara ett uttryck för någon sorts allmän företagarfientlighet. Jag minns en debatt för inte så länge sedan där vi diskuterade de nya momsreglerna. Det infördes en väldigt kraftig förbättring för gruppen enmansföretagare som omsätter under en miljon. De fick möjligheten att redovisa momsen bara en gång om året, vilket påtagligt förbättrade villkoren och förenklade för småföretagen. Då var samma partier oerhört kraftfullt emot den förenklingen av väldigt dunkla skäl. Man kan naturligtvis diskutera om förslaget om utbildning också skulle gälla den här kretsen, men det är alltid en avvägning. Det finns väldigt rigorösa regler om vad småföretagarna får ha i bokföringen i övriga sammanhang. Det finns revisorer som granskar och ser till att man inte petar in det ena och det andra. Det här ligger i gränslandet. Visst kan man göra en annan bedömning från en annan utgångspunkt och tycka att de borde finnas med, men man kan också komma till den slutsats som redovisats här, att det kanske finns anledning att undanta dem och i så fall gynna dessa företagare på ett annat sätt.
Herr talman! Det intressanta, Ronny Korsberg, är att det inte gynnar företagen och inte heller företagarna. Det är faktiskt ett positivt rekvisit som skall in, nämligen att det är fråga om utbildning för sådana som inte längre platsar i det företaget beroende på omstrukturering eller andra omständigheter. Min enkla fråga, som jag nyss ställde till Ingibjörg Sigurdsdóttir, är: Står Ronny Korsberg och Miljöpartiet bakom uppfattningen att detta inte är diskriminerande? Det låter som så. Vi måste se hur diskussionen har varit i dag. Ingibjörg Sigurdsdóttir sade ungefär att det är av omtanke om småföretagarna så att de inte skulle misstänkas. Delar Ronny Korsberg den uppfattningen?
Herr talman! Jag tycker inte att frågan gäller diskriminering eller inte. Om man skall göra något väsentligt för småföretagsamheten i landet är det inte att skapa regler som vanliga människor kan uppfatta som litet märkliga. Fåmansföretagen har helt andra förutsättningar att själva besluta om utbildningsförmånerna, och det är någonting som många människor ställer sig tveksamma till. Det är förmåner som de själva inte kan komma i åtnjutande av. Visserligen har de inte drivit företag, men det är ändå i gränslandet. Jag tycker att det är onödigt att ytterligare spä på de åsikter som ändock finns i samhället om att företagare har så många förmåner och kan göra som de vill, men det skall betalas av skattebetalarna. Jag har litet svårt att se att det är den vägen vi skall gå när vi skall gynna företagsamheten. Därför blir det här inte för mig en fråga om diskriminering eller inte. Jag tycker att det är bättre att vi jobbar med förenklingsregler i stället, ser till att det blir enklare att vara småföretagare och lättare att starta och driva företag. Det skall inte omges av en mängd regler och möjligheter till skattefria förmåner och annat.

Herr talman! Under budgetåret 1994/95 översteg förbrukningen av medel för lönebidrag på anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade som riksdagen anvisat med 208 miljoner kronor.

Totalt överfördes alltså 325 miljoner kronor från arbetsmarknadspolitiska åtgärder till lönebidrag. Herr talman! Lönebidragets syfte är att ge arbetsgivaren kompensation för den minskning av arbetsförmågan som orsakas av den anställdes funktionshinder. Strävan är att var och en så långt som möjligt skall ingå i arbetsgemenskapen och ha lön för vad som faktiskt utförs med de kunskaper och den förmåga som vederbörande besitter. Det är i många fall så att de lönebidrag som ges till föreningar och statliga arbetsgivare med dagens regler innebär en överkompensation. Med andra ord: Den anställde kan i många fall göra en mycket större insats än vad lönebidragsnivån antyder. Detta är en kvarleva sedan tiden före 1991, då reformen om flexibla lönebidrag infördes. Dessförinnan anvisades de funktionshindrade under beteckningen arkivarbetare till statliga myndigheter och organisationer som extra gratis arbetskraft. Herr talman! I betänkande 1995/96:A4 skärptes kraven på de arbetsgivare som inte hade anpassat sig till de regler som 1991 infördes med ett flexibelt lönebidrag. Riksdagen beslöt att efter hand justera ned överkompensationen till organisationer och statliga arbetsgivare genom att sätta ett tak på maximalt 80 % för dem som varit anställda i minst fyra år.

I sig är det inte fråga om en liten summa. För närvarande handlar det om 9,5 miljarder kronor under budgetåret 1995/96 och ca 85 000 personer som är anställda med lönebidrag. Herr talman! Det var naturligtvis svårt att veta om de förslag som då antogs av riksdagen skulle räcka för att ge tillräckligt utrymme för nyanställningar med lönebidrag under budgetåret eller vad som skulle hända med den personal som var anställd inom allmännyttiga organisationer eller statliga verk då vi anpassade bidragen efter de regler som i praktiken gällde. Därför ansåg utskottet att regeringen borde återkomma till riksdagen med en redogörelse för hur situationen när det gäller lönebidragsanställningar utvecklades. Herr talman! Enligt den information som utskottet fått har särskilt de allmännyttiga organisationerna haft svårt att bära den utgiftsökning som riksdagen beslöt om. 600 varsel samt om att antalet varsel beräknades öka efter hand - ungefär 1 000 varsel i april. Dock visade det sig finnas stora variationer i landet. Endast ett fåtal varsel har verkställts.

Utskottet betonar samtidigt att det är ytterst viktigt att offentliga arbetsgivare, som för närvarande har arbetshandikappade anställda med de högsta bidragsnivåerna, agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt. Herr talman! Med detta som bakgrund yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ha en lång utläggning i detta ärende. Vi har, som sagt, vid flera tillfällen under det senaste året här i kammaren diskuterat just lönebidragen, och så mycket nytt har egentligen inte tillkommit. I dagens betänkande, 1995/96:A15, behandlas ett utskottsinitiativ som syftar till att förhindra att varsel verkställs och att arbetshandikappade sägs upp inom de allmännyttiga organisationerna. Förslaget måste, enligt min uppfattning, ses som en engångsföreteelse. Det är alltid olyckligt att tvingas till kortsiktiga och akuta insatser som ändå inte löser problemet på längre sikt. Problemet i det här fallet är att de allmännyttiga organisationerna, som i stor utsträckning finansierar sin verksamhet med offentliga medel och som till mycket ringa del har inkomster från annat håll, inte har hunnit anpassa sin verksamhet utifrån den ekonomiska verklighet som råder i dag. Det är också viktigt, tycker jag, att i det här sammanhanget påminna om vad arbetsmarknadsministern sagt, nämligen "att det flexibla lönebidraget är ett individuellt riktat arbetsmarknadspolitiskt stöd". Vidare säger arbetsmarknadsministern att "de arbetsgivare som vid en omförhandling kommer att få lägre bidragnivåer måste överväga nya lösningar och prioritera i sin verksamhet". Tidigare debatter har handlat om volymer, procentsatser, svårigheter i fråga om avgränsning och bedömning samt anslagets storlek. Personkretsen har dessutom utvidgats. Allt detta sammantaget har gjort att arbetsförmedlingarna ställts inför stora tillämpningsproblem, och svårigheterna har medverkat till att ramarna sprängts, som Sonja Fransson framhöll. Tvärtemot intentionerna bakom det flexibla lönebidraget - det gällde naturligtvis framför allt att underlätta för fler handikappade att liksom andra få tillträde till reguljärt arbete, att bidragen skulle kompensera för nedsatt arbetsförmåga och egentligen inte mer än så och att inom en given budgetram skapa utrymme för nya lönebidragsanställningar - pekar, som sagt, utvecklingen åt ett annat håll. Detta är oroande. Herr talman! Genom detta utskottsinitiativ skapar vi ett andningshål fram till årsskiftet. Det ställer vi moderater oss bakom. Men tiden går fort och vi vill på det bestämdaste markera att vi nu förväntar oss ett underlag för beslut om långsiktigt hållbara åtgärder. Arbetsmarknadsministern lovade i en interpellationsdebatt den 18 april en utredning om lönebidragen och Samhall, om hur hela det offentliga stödet till arbetshandikappade fungerar och om hur de offentliga resurserna effektivare kan utnyttjas. Detta är, som jag ser det, positivt för att vi skall få åtgärder som bäst hjälper den enskilde individen och som är effektivast i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med detta, herr talman, har jag inte mer att tillägga i denna debatt. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.
Herr talman! Många arbetshandikappade känner en stor oro inför framtiden. Det gäller alla dem som varit anställda med lönebidrag och som nu varslats om uppsägning. Vi ledamöter i arbetsmarknadsutskottet - det gäller kanske också andra riksdagsledamöter - har fått en mängd bevis för detta i form av bl.a. brev och uppvaktningar. Jag förstår de här människornas oro. Som arbetsmarknaden i dag ser ut är det ju inte lätt för någon att komma in på arbetsmarknaden. För personer som dessutom har handikapp av olika slag är utsikterna naturligtvis ännu mörkare om de blir avskedade. vilket också Sonja Fransson har redovisat - var vi många som varnade för att just denna utveckling skulle komma till stånd, nämligen att människor med olika former av handikapp och med lönebidrag som var anställda framför allt av ideella organisationer skulle drabbas av uppsägningar. Det finns inget ekonomiskt utrymme hos de flesta av dessa organisationer att ta på sig en större lönekostnad. De farhågor som vi framförde har nu dess värre besannats. Därför är det bra att utskottet, efter ett initiativ från Folkpartiet, tar ett initiativ för att ge dessa människor respit fram till årsskiftet. Då utgår vi ifrån att det under hösten skall komma förslag från regeringen som gör att man långsiktigt kan lösa situationen. Det hävdas ibland - också Anna Åkerhielm snuddade vid det - att den del av lönebidraget som går ut till arbetsgivare inom de allmännyttiga organisationerna är en form av organisationsstöd i stället för ett individuellt arbetsmarknadspolitiskt stöd. Jag kan till en del instämma i den kritiken. Lönebidraget har kommit att utvecklas på det sättet. Samtidigt är situationen sådan den är. Det handlar ju om enskilda människor som vi inte kan behandla på det här sättet. Det hänger samman med att det i dessa organisationer över huvud taget inte finns utrymme för en ökad lönekostnad. Då får man utgå från den verklighet som finns och se till att människor med lönebidrag inte kastas ut i stor otrygghet. Sedan skall vi långsiktigt finna nya system för detta. Men vi måste hela tiden se till att de människor som redan finns inom systemet inte drabbas alltför hårt under omstruktureringsperioden. Nya regler får kanske i första hand gälla nytillkommande lönebidragsanställningar. Jag vill också understryka det som utskottet säger om olika offentliga arbetsgivare. Vi har fått en del exempel oss till handa som inte är särskilt tilltalande om hur olika offentliga arbetsgivare har hanterat den uppkomna situationen. Jag vill därför gärna citera en mening ur utskottsbetänkandet på s. 2: "Det är enligt utskottets mening särskilt viktigt att offentliga arbetsgivare som för närvarande har handikappade anställda med de högsta bidragsnivåerna agerar på ett socialt ansvarsfullt sätt." Med hänvisning till vad som har förekommit på en del håll tycker jag att det finns anledning att understryka den meningen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr

Herr talman! Jag kan inte undvika att börja med att tala om arbetsmarknadssituationen över huvud taget. Den blir alltmer oroande för varje dag som går. personer om dagen blir arbetslösa. Nu är det 313 700 personer som är öppet arbetslösa, och detta redan innan skolorna har slutat för terminen. Det mest oroande är kanske att AMS dessutom säger att det under 1996 inte kommer att skapas några nya jobb alls. I princip skulle det behövas 3 000 jobb per vecka om regeringens uppsatta mål skall kunna nås. Hittills i år ligger nivån på antalet varsel om uppsägningar högt över fjolårets nivå. Man kan verkligen undra hur lång tid det skall ta innan regeringen vaknar upp ur sin handlingsförlamning. Det går inte att sitta och vänta på att andra skall lösa den situation som vi befinner oss i. Vi i Folkpartiet kunde inte vänta längre. I slutet av april tog vi ett initiativ i utskottet. Då var över 1 000 lönebidragsanställda varslade. De arbetshandikappade är en kategori som drabbas hårdare än vi andra vid arbetslöshet. Deras enda alternativ på arbetsmarknaden är i princip att bli utan jobb. För Folkpartiet är omtanken om de svaga grupperna en hjärtefråga. Det var därför naturligt att vi i en motion redan i höstas avstyrkte förslagen i regeringens proposition om att sänka bidragsnivån till 80 % då de arbetshandikappades lönebidrag skulle omprövas efter fyra år. Till detta kan också läggas att majoriteten i riksdagen redan våren 1995 mot Folkpartiets vilja beslutade om att sänka nya lönebidrag från 90 % till 80 %. Många arbetshandikappade med lönebidrag har med rätta varit mycket oroade ända sedan i juli 1995. Det har tyvärr blivit som både de och vi befarade. De ideella föreningar som nu skall betala 20 % av lönen, kanske mer, har ofta inte pengar till detta. De tvingas då varsla de anställda. Därför är det 1 000 Vilka är då de lönebidragsanställda? Ja, det kan vara MS-sjuka personer, personer med olika reumatiska besvär, psoriasissjuka, personer med psykiska besvär osv. Jobbet är för dessa viktigare än för oss andra. De gör en viktig arbetsinsats i samhället. De har riktiga jobb, det är ingen terapi. Jobbet är ett fönster ut mot världen som dessa personer nu upplever håller på att stängas. Mister de arbetshandikappade sina jobb går de troligtvis ut i en livslång arbetslöshet. Ytterst få får nya jobb. För de flesta återstår det a-kassa, så småningom utförsäkring och till sist socialbidrag. Från att ha varit i aktivt arbete med lönebidrag hamnar de i passivt bidragsberoende. Vi hör nu alltför ofta att alla måste hjälpa till att spara. Men frågan är om detta innebär ett sparande eller tvärtom ett slöseri med mänsklig kraft och också med pengar. Många hamnar i ett utanförskap, vilket kan leda till psykosomatiska sjukdomar. Kostnaden hamnar då i stället i vården, hos försäkringskassan och kanske också hos kommunerna. Här kan den överenskommelse som staten har med kommunerna hamna litet grand i riskzonen. Dess bättre är arbetsmarknadsutskottet mer handlingskraftigt än vad regeringen är. Ett enigt utskott har beslutat att föreslå riksdagen att ge regeringen till känna att tillfälligt under 1996 lösa den svåra situationen för lönebidragsanställda genom en omfördelning av medel, 40 miljoner kronor. Och detta, herr talman, yrkar jag naturligtvis bifall till. Men det samlade anslaget är uppenbart otillräckligt. Det återkommer vi i Folkpartiet till vid behandlingen av budgeten. Vi är naturligtvis glada över att utskottet har ställt sig positivt till vårt initiativ, men vi tycker ändå att utskottet borde ha sträckt sig längre. Vi förväntar oss nu att den ensamutredare som snabbt skall ta fram en mer långsiktig lösning tillgodoser de arbetshandikappades möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. Men det är bråttom. Arbetslösheten väntar inte. Därför måste regeringen snabbt agera så att de arbetshandikappade också kan känna trygghet och tillfredsställelse i arbetslivet.

Herr talman! Siri Dannaeus låter i sitt anförande som att alla lönebidragsanställda i hela landet är varslade. Men det är ca 1 000 av 85 000 personer som är anställda med lönebidrag som har varslats. Summan är faktiskt 9,5 miljarder, och det är ingen liten summa, även om inte heller dessa pengar ser ut att räcka. Siri Dannaeus nämner i sitt anförande dem som riskerar att bli arbetslösa. Det handlar om 1 000 varslade, men det är 130 personer som har blivit av med jobben. Alla varslade blir ju inte av med jobben, som bekant, för så går det ju inte till. Dessutom nämner inte Siri Dannaeus någonting om dem som står i kö för att få komma in i systemet, dvs. de arbetshandikappade som på gå grund av att det inte finns mer resurser inte har en möjlighet att få en ny anställning med lönebidrag. Detta skulle jag vilja veta litet mer om.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, vilket jag just sade, att det är 1 000 personer som är varslade. Dessbättre är det bara 130 uppsägningar som har verkställts. Det tror jag beror på det initiativ som utskottet tog, som var helt riktigt. Många står i kö, säger Sonja Fransson. Det är helt klart att Samhall har jätteproblem med att få ut sina anställda för omställning i samhället. Det krävs mer medel för detta, för vi tjänar varje dag på ett ytterligare antal arbetshandikappade kan få komma ut i arbetslivet. Jag tror att Samhall har tagit fram uppgiften att det blir 50 000 kr billigare för staten, om man ser till att dessa personer kommer ut i samhället. 1 000 personer gör 50 miljoner, så här tjänar vi genast 10
Herr talman! Siri Dannaeus säger att det handlar om att pengarna inte räcker. Det stämmer ju. Jag skulle också önska att vi hade omättliga resurser, så att vi verkligen kunde satsa på dessa grupper. Det tycker jag att vi också gör. Men vi måste också använda de resurser vi har på ett klokt sätt. Då är det inte rimligt att den som har ett lättare funktionshinder skall ha en ersättning på 90 %, därför att det är ändå fråga om en individuell åtgärd, som skall bygga på att man inte kan utföra en viss uppgift på en arbetsplats. Jag har mött flera funktionshindrade, som har varit anställda i organisationer eller statlig verksamhet, vilka känner sig utnyttjade och att de faktiskt inte får lön för vad de kan utföra. Det är inte tillfredsställande. På längre sikt är det därför rimligt att ta hänsyn till den enskilda människan, så att man känner att man får lön för det man utför. Dessutom tycks Siri Danneaus ha omättliga resurser att satsa på dessa grupper, och det tycker jag låter bra. Det skulle vara bra om vi fick ta del av hur mycket det handlar om.
Herr talman! Som jag sade i mitt anförande föreslår Folkpartiet i budgeten 200 miljoner kronor extra årligen, och detta har vi finansierat. Beträffande de individuella åtgärderna och det flexibla lönebidraget är det helt riktigt som Sonja Fransson säger, att man naturligtvis skall avgöra från person till person. Men vad jag tidigare försökte säga är att dessa människor ofta hamnar i något annat bidragsberoende. Om det då krävs t.ex. a-kassa, förtidspension eller annat, så är det också en kostnad för staten. Det kan i många fall bli mycket dyrare än om de arbetshandikappade får lönebidrag. Om detta har Samhall gjort en utredning, som jag rekommenderar för läsning. Den visar tydligt att detta lönar sig mycket bra.

Herr talman! Redan i januari 1995 motionerade Vänsterpartiet mot besparingarna inom anslaget Särskilda åtgärder för arbetshandikappade. Vi pekade då på att besparingar leder till ökad arbetslöshet och drabbar de svagaste av alla på arbetsmarknaden, dvs. I stället för att upprätthålla en anständig nivå på anslaget till arbetshandikappade och säkra arbetstillfällena, återkommer regeringen med neddragningar. Man sänkte bidragsnivån och avvecklade den bestämmelse som innebar att arbetsförmedlingen inte kunde förhandla ned bidragsnivån, om det fick till följd att den arbetshandikappade sades upp. Vi reserverade oss mot besluten och varnade för att åtgärderna skulle innebära att arbetshandikappade i mängder skulle slås ut från arbetsmarknaden och tvingas in i långtidsarbetslöshet och förtidspensionering. I dag har vi facit i hand: 600 kända varsel i februari, 1 000 i april, och i dag den 30 maj har vi inte fått några nya uppgifter, men sannolikt är det fler. En av dem som var först ut med att lägga ett massvarsel var Uppsala universitet, som lade ett samlat varsel på samtliga 121 lönebidragsanställda - ett varsel som sedan minskades till 41. I dag pågår förhandlingar om uppsägning. Uppsala universitet är ett väldigt speciellt fall, eftersom verksamheten i sin helhet går med överskott i budgeten. Men universitetets ledning vägrar att ta sitt personalansvar och agerar inte på ett socialt ansvarsfullt sätt. Det tragiska är att det är de lönebidragsanställda som får betala priset. De förlorar jobben. Utskottet skriver i sitt betänkande att offentliga arbetsgivare skall agera på ett socialt ansvarsfullt sätt. Jag uppfattar faktiskt detta som en direkt uppmaning till Uppsala universitet att återta varslen. Jag skulle uppskatta om regeringspartiets representant, Sonja Fransson, utnyttjade sin replikrätt till att kommentera detta. Ett flertal länsarbetsnämnder har i dag inga medel till nya lönebidragsanställningar. Vissa länsarbetsnämnder har t.o.m. stoppat omförhandlingar av befintliga lönebidrag, på grund av att det inte funnits medel till att förlänga anställningarna. Detta innebär att ett stort antal personer hålls kvar i a-kassa, leds in till sjukskrivningar eller annat bidragsberoende, trots att det har funnits tillgång till lönebidragsgrundande anställningar och trots att de är klassade som arbetshandikappade och egentligen berättigade till lönebidrag. Detta är ett vansinnigt slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser. I det här läget har arbetsmarknadsutskottet tagit ett initiativ som innebär en temporär insats för att stoppa uppsägningar av lönebidragsanställda inom allmännyttiga organisationer. Vi stöder naturligtvis initiativet. Men det känns angeläget att betona att detta inte räcker. Beslutet innebär att lönebidraget för en arbetshandikappad, som varit anställd med lönebidrag under minst fyra år och som fått bidrag om minst Det handlar alltså om sex sju månaders förlängning. Vad som händer sedan vet man inte. Hotet om uppsägning skjuts framåt, och ovissheten om vad som händer sedan kvarstår. Sammanlagt berör förslaget knappt 8 000. Övriga, drygt 40 000 - jag inkluderar då inte dem som har anställning på Samhall - berörs inte. Förslaget gäller alltså en mycket temporär insats för en mycket begränsad grupp. ett återtågets år när det gäller insatser för arbetshandikappade. Situationen är alltså ytterst alarmerande. Vänsterpartiet har i samband med vårpropositionen motionerat om att bidragsnivån på 90 % måste återinföras som ett alternativ till uppsägning. Medel måste snarast anvisas. Det skulle ge större volym än lönebidrag och därmed fler arbetshandikappade i arbete redan under innevarande budgetår. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta i arbetsmarknadsutskottet. Övriga partier har avvisat förslaget. Samtidigt som arbetshandikappade tvingas ut i arbetslöshet på grund av medelsbrist drar regeringen in inte har uppnått tillräcklig volym. Jag skulle uppskatta om Sonja Fransson kommenterade även detta, eftersom hon så energiskt har visat på den medelsbrist vi har. 3 miljarder drog regeringen in från AMS budget. Det var pengar det. Det finns arbetstillfällen för arbetshandikappade. Men medelsbristen är akut. Att i detta läge dra in 3 miljarder från AMS i stället för att omfördela och värna de arbetshandikappade, tycker jag nästan är cyniskt. Herr talman! Vänsterpartiet står som sagt bakom utskottsinitiativet. Men det är enligt vår uppfattning inte tillräckligt. I juni kommer vårpropositionen att behandlas i denna kammare. Samtliga partier som i dag har talat så varmt för de arbetshandikappade och deras rätt till arbete har då möjlighet att gå från ord till handling genom att stödja Vänsterpartiets reservationer, där vi tar upp både bidragsnivå och medel. Jag hoppas att många av er kommer att göra det - inte för Vänsterpartiets skull eller av partipolitiska skäl, utan för att det faktiskt gäller de arbetshandikappades rätt och möjlighet till arbete. Där har vi alla ett gemensamt ansvar, om vi vill skydda dem som har det sämst på arbetsmarknaden. Herr talman! Med detta yrkar jag liksom andra bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Ingrid Burman uttrycker sig nästan en aning vulgärt. Hon säger att 137 personer har blivit av med sitt arbete och påstår att det är mängder av arbetshandikappade som blir arbetslösa. Det är tråkigt nog att de blivit av med sitt arbete. Men jag kan inte inse att 137 personer är några mängder. Det är oerhört tråkigt för de personer det gäller, det håller jag med om. Jag tycker inte att Uppsala universitet tar sitt arbetsgivaransvar. Också den som har lönebidragsanställning omfattas av LAS. Universitetet är skyldigt att ta hänsyn till lagen om anställningsskydd. Jag förstår inte riktigt hur man kan avskeda enbart lönebidragsanställda. Jag undrar hur facket har agerat. Jag hoppas verkligen att man ser över detta och ser till att de som är varslade har möjlighet att finnas kvar. Ingrid Burman undrar varför det inte finns pengar. Det kan man fråga sig. Vi har satsat 9,5 miljarder. Dessutom har vi tillskjutit 325 miljoner kronor extra detta budgetår i lönebidrag. Vi tycker att det är en viktig satsning. 85 000 personer är anställda med lönebidrag. Det är oerhört viktigt att den möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden finns. Men vi har inte resurser till hur mycket som helst. Det gäller att använda pengarna så väl man kan. Kan vi få ned kostnaderna för lönebidragen finns det mer resurser för andra.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka Sonja Fransson för svaret när det gäller Uppsala universitet. Det var tydligt och bra. Enligt den information jag har fått har facket agerat ansvarsfullt. Man driver det hela till centrala förhandlingar. Däremot har inte Uppsala universitet agerat ansvarsfullt. Det är viktigt att påtala detta inför framtiden. Riksdag och regering måste markera för andra offentliga arbetsgivare att detta är oacceptabelt. Ja, Sonja Fransson, jag tycker att 1 000 varsel i april är mängder. Jag vet inte hur många varsel det blir i maj, men troligtvis är siffran mycket högre. Både Sonja Fransson och jag vet att det är en fördröjning innan varsel faller ut och blir till uppsägningar. Jag tillhör inte den skara som vill sitta passiv och vänta på att varsel blir till uppsägningar och arbetslöshet. Jag föredrar att agera innan detta blir verklighet. Jag vill upprepa min fråga till Sonja Fransson om medelsbristen. Regeringen har faktiskt dragit in 3 miljarder från AMS eftersom AMS inte har uppnått tillräcklig volym när det gäller åtgärder. Men det går att uppnå större volym i fråga om lönebidragsanställda. Det är medelsbristen som hindrar det. Jag har inga nya siffror. Sonja Fransson kanske har det. Tiotusentals människor står i kö för att bli utplacerade. Samhall behöver pengar till det. Här kan vi uppnå större volym. Varför kan vi inte överföra medel?
Herr talman! De pengar som har dragits in är inte lönebidragspengar. Det är helt andra pengar. Även Ingrid Burman vet att det inte är pengar som vi har bara för att de finns med i vår budget. Vi lånar till vår verksamhet. Staten, hela Sverige, lånar till verksamheter. Det är därför vi måste göra besparingar. Det är självklart att det är så. Det är riktigt att vi måste ha medel till arbetshandikappade och funktionshindrade över huvud taget. Vi har medel i dag. Det gäller att använda dem på ett klokt sätt. Visst vore det bra om vi kunde öka volymerna något, det håller jag med om. Men vi måste i första hand se till att vi använder medlen på ett klokt och riktigt sätt. Det gör vi framför allt genom att se till att lönebidragen används på rätt sätt. Lönebidrag är en enskild åtgärd för den handikappade och inte ett bidrag till en organisation. Sedan är det möjligt att vi får ge stöd till organisationer på annat sätt. Men vi skall inte göra det genom lönebidrag. Det kan inte vara rimligt i längden, inte för den enskilde heller. Man skall känna att man får lön för vad man kan utföra som anställd och att man inte blir utnyttjad.
Herr talman! Det är riktigt som Sonja Fransson säger, att vi inte skall låna till verksamheter. Här rör det sig om 3 miljarder som var budgeterade och riktade till AMS, som man sedan tar tillbaka med motivet att AMS inte har uppnått tillräcklig volym. Samtidigt finns det behov hos de lönebidragsberättigade. Där kan man uppnå större volym. Det handlar inte om att låna mera pengar. Det handlar om att omfördela. Detta är ett aktivt val som man kan göra: inte låna mera, men omfördela. Vi kan diskutera vad som är klokt och riktigt. Jag tycker också att vi skall använda våra medel på ett klokt och riktigt sätt. Ett sätt är att se till att de arbetshandikappade finns på arbetsmarknaden i stället för i de olika bidragssystemen. Det tycker jag är ett klokt och riktigt sätt att använda pengarna på. När det gäller organisationerna har Sonja Fransson och jag säkert samma uppfattning i grunden. Problemet är att organisationerna står för en tredjedel av de lönebidragsberättigades arbetsmarknad. Drar vi undan fundamentet för den arbetsmarknaden utan att ersätta det med en ny arbetsmarknad eller nya arbetstillfällen är det de lönebidragsanställda, de arbetshandikappade som får betala priset. Jag tycker inte att detta är rätt.

Vi övergår nu till frågestunden. Frågor besvaras i dag av statsminister Göran Persson, försvarsminister Statsminister Göran Persson besvarar övergripande frågor och övriga statsråd besvarar frågor från deras respektive ansvarsområden. Jag får be regeringens ledamöter att ta plats. Jag vill påminna om att frågestunden avbryts så snart den fråga som är under besvarande kl. 15.00 är färdig. Därmed lämnar jag ordet fritt för frågor.